Herr talman! C.-H. Hermansson började sitt förberedda inlägg med att påstå att jag hade uttryckt ”viss oro” inför läget på arbetsmarknaden. Om C.-H. Hermansson hade lyssnat på mitt svar hade han noterat att det väl stod ”viss oro” i det utdelade svaret men att jag hade strukit ordet ”viss” vid min uppläsning av det. Jag har nämligen inget behov av att relativisera min oro inför läget på arbetsmarknaden. Den är djup och äkta. 29 Så gör C.-H. Hermansson den gamla vanliga summeringen av antalet arbetslösa, antalet människor i beredskapsarbeten, i arbetsmarknadsutbildning, osv. Det är en summering som man annars oftast brukar få höra från högerhåll, från dem nämligen som ogillar statliga insatser över huvud taget i en fri ekonomi. Jag hade kanske inte väntat mig en sådan syn på statliga åtgärder från C.-H. Hermanssons sida. När vi startar beredskapsarbeten eller ungdomsplatser eller ger människor tillfälle att genomgå arbetsmarknadsutbildning, är det för att förbereda dem inför en förbättrad situation på arbetsmarknaden. Vi vet att många beredskapsarbeten leder till bättre möjligheter att få jobb, och vi vet att arbetsmarknadsutbildning är en av de främsta möjligheterna att förstärka individens möjligheter på arbetsmarknaden. Denna syn på av staten av sysselsättningsskäl inrättade jobb leder naturligtvis till den något överraskande slutsatsen att alla jobb i en planekonomi är av ett sämre slag. Det trodde jag inte heller jag skulle få höra från C.-H. Hermanssons och Tore Claesons sida. Det som skiljer oss från de flesta andra marknadsekonomier i västvärlden är ju att vi har en arbetsmarknadspolitik som underlättar marknadsekonomins funktionsmöjligheter. Vi menar att den omställning som är nödvändig i en marknadsekonomi inte skall ske till priset av en mycket hög arbetslöshet. Därför har vi använt 85-90 96 av vår arbetsmarknadsbudget för att ge arbete och utbildning, för att hjälpa de individer som kommer i kläm i omställningsprocessen. Andra länder har en mycket blygsam budget för dessa ändamål. Nu undanber sig C.-H. Hermansson fega undanflykter till jämförelser med andra länder. När jag har gjort sådana jämförelser har jag alltid lagt till att ingen arbetslös i Sverige är hjälpt av dessa jämförelser. Men jag har ändå pekat på situationen i andra länder, därför att det är i den världen som vi skall lösa våra problem. Vi kan inte blunda för att vår ekonomiska situation mycket påminner om den situation som de allra flesta industriländerna befinner sig i. Och vid en jämförelse har vi satsat mycket mer och mycket mer ambitiöst på sysselsättningspolitiken än de flesta andra länder. I det perspektivet är också en jämförelse med 1972 intressant. Då hade vi en mycket hög arbetslöshet — 1970-talets högsta — medan många andra länder hade lägre arbetslöshet. I dag har dessa länder en arbetslöshet som är tre fyra gånger den svenska. Vi har alltså klarat oss mycket bättre just därför att vi har gjort en politisk markering. Andra områden har fått stå tillbaka för att vi skulle få resurser till arbetsmarknadspolitiken. C.-H. Hermansson pekar på en lång rad eftersatta behov inom den offentliga sektorn som skulle kunna ge meningsfullt arbete. Jag delar den meningen. Säkerligen kan vi också något ytterligare utnyttja kopplingen mellan offentliga utgifter och behovet att få till stånd en industriell expansion. Jag vill bara parentetiskt peka på att en satsning på stora värmepumpar för värmeförsörjningen här i Stockholmsområdet skulle kunna ge verkstadsjobb på flera håll i landet. Men C.-H. Hermansson hoppar över en del i slutsatsen. Hans slutsats är nämligen att det bara är att ”köra på”. Det lilla hinder som han hoppar över är det som brukar kallas finansieringsproblemet — på ren svenska skattehöjning. Om C.-H. Hermansson inte vill öka på upplåningsbehovet, måste åtgärderna finansieras med skatter av det ena eller det andra slaget. För det första är det bra att redovisa det i ett heltäckande politiskt program. För det andra måste pengarna för att betala höjda skatter tas någonstans ifrån. Det leder till minskad efterfrågan hos någon annan. Höjd moms eller höjd direkt beskattning leder till lägre efterfrågan, lägre köpkraft och lägre reallöner. Det innebär i sin tur att sysselsättningen försvagas på andra håll i ekonomin. Regeringen menar att det finns mycket liten marginal för att gå vidare i den riktningen. Vi behöver i stället lägga om skattesystemet, sänka marginalskatterna för att göra det intressant att arbeta mer. Vi kan inte ytterligare öka det totala skatteuttaget på det sätt som C.-H. Hermansson här indirekt förordar. Jag delar både C.-H. Hermanssons och Tore Claesons allmänna bedömning av arbetets värde. Och jag kan instämma i det som ni har sagt om problemen för ungdomarna. Just med anledning av dessa problem har vi fattat beslut om att inrätta sådana ungdomsplatser som C.-H. Hermansson har med i sitt program. Vi har ställt statsbidragssystemet till förfogande och avvaktar nu med stor otålighet att parterna lokalt skall komma överens om vilka och hur många jobb som plockas fram. C.-H. Hermansson kräver också att AMS-SÖ skall få fler platser i arbetsmarknadsutbildningen. Inför nästa budgetår får vi göra en sådan bedömning senare i vinter. Jag vill bara peka på att inför denna höst och vinter fick AMS-SÖ precis så många platser som man efterfrågade. Det tog tidinnan man kom att utnyttja alla platser, men det kan vara en fingervisning om hur vi ser på arbetsmarknadsutbildning som inslag i arbetsmarknadspolitiken. I det program som C.-H. Hermansson i övrigt refererar till finns en lång rad åtgärder, som syftar till att staten skall gå in och monopolisera eller ta över näringsgrenar. Jag pekade i vår förra debatt på att det här är en ideologisk fråga. Det irriterade C.-H. Hermansson den gången. Jag har litet svårt att förstå att påpekanden om att vi har olika syn på hur det ekonomiska livet skall organiseras i ett samhälle kan väcka irritation. Både därvidlag och när det gäller en del av de punkter som Tore Claeson räknade upp föreligger ju en klar ideologisk skillnad. Vi vill ha en fungerande marknadsekonomi med möjligheter till initiativ från den enskildes sida, medan man i en kommunistisk ideologi naturligtvis vill planera och reglera fram arbeten. Till slut, herr talman, några kommentarer till de tidningsreferat som C.-H. Hermansson citerade. Det är riktigt att jag har talat om januarisiffrorna som historiska, i den meningen att när vi får reda på vilka som var arbetslösa i januari så har de redan blivit föremål för diverse åtgärder. Antalet beredskapsarbeten och platser i arbetsmarknadsutbildning har ökats, just därför att så många gick arbetslösa i januari. I den meningen är det en historisk uppgift för dem som jobbar med detta ute på fältet. Jag har också sagt att jag blev något överraskad över framställningen från AMS, helt enkelt därför att den uppgift vi fick i höstas var, att om vi inte fattade beslut i slutet av november eller början av december, så skulle det sedan vara för sent att få i gång några ytterligare beredskapsjobb. Nu kan vi se resultatet av de besluten. Såväl i Stockholms som i Södermanlands län kan man nu åtgärda den höga arbetslösheten genom att öka både beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning.

Herr talman! Vad först beträffar de citat ur olika tidningar som uttryckte Ingemar Eliassons uppfattning om olika företeelser, så tror jag inte att han skall ge några långa förklaringar till dem utan i stället erkänna att dessa uttalanden inte var särskilt lämpliga. Skall man betrakta januarisiffrorna för arbetslösheten som historiska, bör man f. ö. också anlägga samma betraktelsesätt när man skriver interpellationssvar. Jag får där den uppgiften att det exempelvis i Stockholm skulle finnas 1 000 beredskapsarbeten kvar. Men en förfrågan hos länsarbetsnämnden visar att den siffran redan har halverats. Det var en uppgift som gällde den 31 december som arbetsmarknadsministern anför i sitt interpellationssvar. Det krävs litet logik när det gäller uppgifterna. Jag noterar naturligtvis med tillfredsställelse att arbetsmarknadsministerns oro över arbetslösheten har ökat sedan i fredags, när jag fick det skriftliga interpellationssvaret. Och är det tecken på en ökad realism hälsar jag det med stor tillfredsställelse. Däremot kan jag inte acceptera arbetsmarknadsministerns försök att placera mig i något slags högerbur, därför att jag har fört en stor grupp människor som är sysselsatta genom AMS-åtgärder till dem som är ställda utanför den ordinarie produktionen. Vi delar väl det betraktelsesättet att ett AMS-jobb är bättre än att vara öppet arbetslös, men att målsättningen samtidigt måste vara att de många arbetslösa människorna får varaktiga arbeten. Det kan ju inte vara någon framtid för en person att ständigt genomgå arbetsmarknadsutbildning i nya kurser eller att bli skickad från det ena AMS-jobbet till det andra. På den punkten tror jag arbetsmarknadsministern håller med mig. Den sammanräkning jag anförde och som visade att 480 000 människor helt eller delvis är utestängda från den reguljära arbetsmarknaden tog jag ur en tidning som heter Dagens Nyheter — det var den 13 februari. Jag är litet överraskad över att arbetsmarknadsministern och hans parti numera placerar den tidningen bland högerkrafterna, men arbetsmarknadsministern uttalade sig kanske något förhastat här. Jag tror emellertid inte att det är den frågan vi skall dryfta, utan i stället frågan om hur man skall kunna skapa varaktiga jobb åt de många arbetslösa människorna. Att vi där har en bestämd syn som är en helt annan än högerns framgår av det krav jag ställde på att AMS skulle få mera pengar för sin verksamhet. Arbetsmarknadsministern återkom till argumentet att det är sämre i andra länder. Därmed menar han att peka på den värld i vilken vi skall lösa problemen. Men frågan är då vad han avser med denna jämförelse. Jag läste nyligen en intervju med en statssekreterare i industridepartementet — det hör ju också till regeringen — som sade att vi inte kan pressa ner arbetslösheten så att den blir mycket lägre än i andra länder. Det skulle inte gå ”av konkurrensskäl”.

Jag menar att regeringens stora felsyn är just detta, att man skall bekämpa de nuvarande ekonomiska krisproblemen med åtstramningspolitik. Man skall alltså göra det genom att begränsa den offentliga sektorns tillväxt, vilket också sades i interpellationssvaret, och genom att skära ner sociala förmåner. Men en sådan allmän åtstramningspolitik skapar ju ökad arbetslöshet. Med den uppnår man icke syftet att bekämpa arbetslösheten. Vi menar att man i stället måste gå den andra vägen, att man måste söka skapa nya arbeten och på det viset komma ut ur krisen. Det är alldeles självklart att det finns ideologiska skillnader bakom de båda synsätten. Jag visar ingen irritation över ett påpekande om det — det är något som är fritt uppfunnet av arbetsmarknadsministern — men vad jag möjligen kan bli irriterad över är att alla våra konkreta förslag till hur man i dag skall förbättra det ekonomiska läget avvisas av regeringen med argumentet: Förslagen förutsätter att vi har planekonomi, så dem kan vi inte gå in på. Sådana argument kan man bli irriterad över.

Herr talman! Får jag först säga till Ingemar Eliasson att vi nu inte diskuterar kommunistisk ideologi, allra minst utifrån vad regeringen eller folkpartiet vill att vpk skall tycka. Vi diskuterar i stället en faktisk situation med en rekordhög arbetslöshet och vad vi skall göra åt detta. Får jag på en gång säga att jag inte kunde höra att arbetsmarknadsministern uttryckte någon mening om möjligheterna att komma i gång med byggande av polishus i Eskilstuna och Katrineholm under innevarande år. Det vore värdefullt med något besked på den punkten.

Låt mig då bara erinra om, för att hålla mig till det län som jag tagit upp och försökt få litet resonemang kring — Södermanlands län —, att det där finns betydande brister på olika samhällsområden, områden som med speciella insatser skulle kunna ge många nya arbetstillfällen både på kort och på lång sikt. Dit hör exempelvis barnomsorgen, att bygga bort den akuta bristen på daghemsplatser och fritidshemsplatser. Det skulle ge ca 3 000 nya jobb åt personal på daghem och fritidshem. När det gäller hälsooch sjukvården samt äldreomsorgen behövs förbättringar av vårdformer och personalförstärkningar som skulle ge tusentals nya jobb. Det gäller åtgärder som har att göra med en utbyggd kollektivtrafik i länet, med en upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet samt olika åtgärder inom skogsbruket för tillvaratagande av skogsavfall för energiändamål. Det skulle kunna ge flera hundra nya jobb. Ett ökat bostadsbyggande, byggande av daghem och fritidshem samt sanering av äldre hus och en förbättring av dåliga bostadsmiljöer kan ge tryggad sysselsättning åt byggnadsarbetarna. Det ger som bekant flera arbetstillfällen åt den byggnadsmaterialindustri som inte minst i Södermanlands län har fått vidkännas kraftiga minskningar under senare år. Att bygga bort den bostadskö som finns i Södermanlands län och att bygga ifatt behovet av daghem och fritidshem skulle uppskattningsvis kunna ge minst 5 000 nya årsarbeten.

Man måste ta till vara de yrkeskunskaper som finns och bygga vidare på dem. Herr talman! Detta är några kommentarer i anslutning till det som arbetsmarknadsministern har berört.
Herr talman! De som är föremål för AMS-åtgärder är ställda utanför produktionen, säger C.-H. Hermansson. Jag kan inte riktigt dela den synen på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, trots allt. Vi betalar ganska stora summor till arbetsgivare, både privata och offentliga, för att de skall anställa svårplacerade, arbetshandikappade av olika slag — s.k. lönebidrag. De människorna ingår i den vanliga produktionen, i den vanliga arbetsgemenskapen. Man vet inte vem som uppbär lönebidrag och vem som inte gör det. Det är en del av vår arbetsmarknadspolitik. Det är en s.k. AMS-åtgärd. Dessa människor är alltså inte ställda utanför den ordinarie produktionen. Jag kan inte se att det därför finns någon anledning att göra skillnad mellan ett arbete som finansieras delvis på det sättet och ett som finansieras över en annan budget. Det gäller också de ungdomsplatser som vi nu inrättar och som jag hoppas kommer till i stor omfattning. Ungdomarna kommer att ingå i den vanliga arbetsgemenskapen, nya jobb som inrättas inom produktionen. Vidare gäller det också arbetsmarknadsutbildningen, som tar sikte på att förbättra yrkeskunnigheten — i viss utsträckning också för dem som redan har ett arbete, nämligen för dem som löper risk att bli arbetslösa. Ibland sker den utbildningen ute i företagen, alltså ute i produktionslivet. Också där är det åtminstone flytande gränser mellan vad som är utanför och vad som är i produktionen. Min summering blir att jag inte ser att det ger någon riktig poäng att tala om AMS-åtgärder som någonting som är vid sidan av produktionen och om annat som ett bättre slags arbete. Däremot har vi samma uppfattning när det gäller syftet med de här åtgärderna, nämligen att bereda människorna ett meningsfullt och varaktigt arbete. Vi vet ju att det i så många fall blir på det viset. Precis som gymnasieskolan förbereder ungdomarna för ett arbete, så förbereder också arbetsmarknadsutbildningen dem för ett varaktigt arbete. Skall man summera åtgärder på det här viset och få någon riktig logik, får man väl också ta med alla som går i gymnasieskolan. C.-H. Hermansson hade några citat från olika dokument om att arbetsmarknadspolitiken måste ta hänsyn till det statsfinansiella läget. Men jag tycker inte att det är så anmärkningsvärt. Arbetsmarknadspolitiken måste underlätta den allmänna ekonomiska politiken. Det innebär en industriell expansion. Men den måste naturligtvis också ta hänsyn till den restriktion som finns, nämligen budgetunderskottet. Vad gör vi då? Jo, vi försöker använda de pengar vi har inom arbetsmarknadsbudgeten så effektivt som möjligt. Vi försöker hitta beredskapsarbeten som är dagsverksbilliga men ändå meningsfulla. Vi försöker utnyttja de resurser vi har inom arbetsmarknadsutbildningen än effektivare. Och vi försöker placera en del av beredskapsarbetena inom den enskilda sektorn, där de som har beredskapsarbete ofta blir varaktigt sysselsatta. Det finns åtgärder på det här temat som är möjliga att vidta, utan att arbetsmarknadspolitiken för den skull måste åläggas samma restriktion som när det gäller andra offentliga utgifter. Om C.-H. Hermansson har noterat det, så skall han finna att arbetsmarknadspolitiken nog är den enda utgiftspost inom statsförvaltningen som under loppet av budgetåret har fått öka med mer än 50 96. Det antyder ju att det här finns en alldeles klar politisk prioritering. Tore Claeson säger att vi inte diskuterar kommunistisk ideologi i den här debatten. Jag förstår att Tore Claeson inte vill göra det. Men det viktiga i debatten om sysselsättningen är ändå hur vi skall hitta en väg ut ur den ekonomiska krisen. När vi diskuterar detta kryper de ideologiska skillnaderna fram. Herr Claeson menar att det är en mycket snabb ökning av den offentliga sektorn som man behöver ta sin tillflykt till när det gäller att få flera arbetstillfällen, eller en ännu högre subventionsgrad inom bostadssektorn. Detta leder antingen till ett ännu större budgetunderskott eller till ett mycket högre skattetryck, vilket i sin tur motverkar uppkomsten av nya arbetstillfällen inom den enskilda sektorn. Det där kan man ju förorda, om man har som mål att hela ekonomin skall bli en enda offentlig sektor. I annat fall får man vara litet försiktig och se till att det också finns ett utrymme kvar för fördelning på annan konsumtion, liksom också utrymme för enskilda eller kooperativa företag att leva vidare och expandera. Den ekonomiska politik som regeringen nu för siktar på att öka möjligheterna för näringslivet, särskilt det konkurrensutsatta näringslivet, att expandera. Då får man vara försiktig med de offentliga utgifterna. Men inom ramen för vad vi anser oss ha råd med delar jag den syn som både herr Hermansson och herr Claeson var inne på, nämligen att man skall se till att få ut så mycket sysselsättning som möjligt och att man skall hjälpa fram en industriell expansion. Därför har vi också under 1981 låtit ganska mycket pengar gå till byggoch anläggningsarbeten. Jag vill på herr Claesons fråga om ytterligare offentliga byggen säga att den lista på projekt som AMS nu har lämnat in blir föremål för prövning i vanlig ordning. Min bedömning är att vi inför nästa höst och vinter behöver lägga fram ett s.k. byggpaket i likhet med vad vi gjort tidigare år. Vilka enskilda projekt som i det fallet kan komma att aktualiseras kan jag självfallet inte gå in på i dag.
Herr talman! Man skall inte göra någon skillnad på jobb med anledning av finansieringen, sade arbetsmarknadsministern. Det tycker jag är en bra och odogmatisk ståndpunkt, som jag hoppas att folkpartiet också följer i sin allmänna politik. Jag anser inte att statligt finansierade jobb är sämre än privat finansierade. Däremot finns det ju en tendens inom det parti som arbetsmarknadsministern företräder att inte i allmänhet ha denna fria och odogmatiska syn på näringslivet. Vad vi diskuterar här är ju egentligen följande. Målet måste vara att människorna skall få varaktiga arbeten, helst också meningsfulla arbeten. Vi vet att en stor del av de jobb som erbjuds genom arbetsmarknadsstyrelsen, och liknande jobb, är icke varaktiga och icke heller avsedda att vara varaktiga. Där finns det en skillnad jämfört med ett varaktigt jobb. Nu är det ju inte heller, som vi vet, någon säkerhet inom det privata näringslivet, om man råkar ha ett arbete där. Antalet varsel och antalet avskedanden tyder i stället mycket bestämt på motsatsen. Jag kan väl hålla med arbetsmarknadsministern om att gränserna här är flytande. Självfallet måste vi hela tiden ha som mål att skapa varaktiga jobb åt människorna. Då måste man, säger Ingemar Eliasson, naturligtvis också ta hänsyn till det statsfinansiella läget. Ja, visst måste man göra det. Man kan inte öka budgetunderskottet hur mycket som helst. Men regeringen har ju slagit in på linjen att skära ned när det gäller sociala reformer, att kraftigt begränsa tillväxten av den offentliga sektorn osv. Allt detta leder ju till en ökning av arbetslösheten. Jag vågar påstå att den ökning av arbetslösheten som vi tvingades notera i januari delvis är en följd av regeringens politik, som alltså redan är effektiv och börjar avsätta resultat. Men på den punkten har vi alltså en helt annan uppfattning. Vi tror inte att detta är en väg ut ur krisen. Vägen ut ur krisen är att bereda människor arbeten i stället, och helst varaktiga och meningsfulla arbeten. Det är ju ett faktum att arbetslösheten har ökat under de senaste tolv månaderna, och det är mot den bakgrunden som vi för vår debatt här i dag. Det tyder på att det måste vara något fel i den förda politiken, för har man målsättningen att man skall hålla nere arbetslösheten — jag förutsätter t. v. att regeringen har det — då har inte politiken varit effektiv. Har man däremot den målsättningen att arbetslösheten gärna må öka under en viss tid, därför att det kommer en högkonjunktur nästa budgetår, ser man kanske annorlunda på det hela. Det är tydligen det som regeringen gör, att döma av arbetsmarknadsministerns svar här i dag. Men man kan inte argumentera enligt bägge linjerna samtidigt, som arbetsmarknadsministern försöker att göra. Han får ju ta ansvar också för regeringens totala politik. Denna har klart utformats så, att man inte får binda resurser i näringar som inte positivt bidrar till att förbättra utrikesbalansen. Det förhållandet sätter bestämda gränser för de arbetsmarknadspolitiska satsningarna. Detta är regeringens ekonomiska huvudlinje. Den leder alltså till att man accepterar en arbetslöshet som skulle kunna bekämpas och pressas ner, om man hade en annan övergripande ekonomisk politik. Därför kan också chefen för AMS kritisera regeringen och säga: ”Vi kunde ha gjort mera för att motverka arbetslösheten, om vi hade fått mera pengar.” Detta är alltså sakläget. Jag vill begagna den stund jag har kvar till att säga ytterligare något om läget i Storstockholm. Där tror jag det är nödvändigt att satsa på framför allt tre olika områden för att förbättra sysselsättningsläget. Stockholm har ju drabbats hårt av industriutflyttning, som har medfört att antalet industriarbetare har minskat kraftigt. Här behövs en reindustrialisering, satsningar för att få mera av industri i Stockholmsområdet. Stockholm har en besvärande bostadsbrist, som särskilt drabbar dem som vill sätta bo, de nya hushållen. Det är helt nödvändigt med kraftigt ökade insatser för att få upp bostadsbyggandet och tillgången på bostäder i Stockholm. Storstockholm har drabbats hårt av bristerna i de kollektiva kommunikationerna i vinter — pendeltågen, SJ osv. — och det är nödvändigt med avgörande insatser för att förbättra dessa. Där finns tre områden där det går att skapa ökad sysselsättning med den politik som vi rekommenderar.

Fru talman! Man kan ha olika uppfattning om hur man bäst skall verka för en annan sysselsättningspolitik, och man kan ha olika uppfattning om de konkreta åtgärder som skall vidtas och sättas in — självfallet kan man det. Men det har så att säga inte med frågan om kommunistisk ideologi eller inte att göra — detta sagt för att än en gång återkomma till det som jag fortfarande inte förstår anledningen till att arbetsmarknadsministern aktualiserat i denna debatt. Vi kan från vpk:s sida inte acceptera både en minskad industrisysselsättning, en minskad offentlig sektor och en växande arbetslöshet. Vi menar att regeringen för en passiv politik då det gäller arbetsmarknadspolitik och att det finns utrymme för åtgärder mot arbetslösheten inom ramen för det vi brukar kalla våra gemensamma tillgångar. Det handlar om hur man fördelar de här tillgångarna, och där har vi som bekant olika uppfattningar. Regeringens politik har ju visat sig få ganska ödesdigra effekter. Den har haft och har en väldigt bestämd inriktning emot det arbetande folkets levnadsstandard och mot den välfärd som arbetarna i det här landet under många år tillkämpat sig. Regeringens politik riktar sig mot de arbetslösa och mot det berättigade kravet att alla människor skall ha rätt till ett meningsfullt arbete. Enligt vår uppfattning är regeringens politik i detta avseende skadlig när det gäller alla de försök och ansträngningar som görs för att så snabbt som möjligt komma ur krisen och arbetslösheten. De konkreta åtgärder som regeringen redovisar och föreslår, och som arbetsmarknadsministern också i interpellationssvaret har redovisat, leder inte till någon förbättring. Om det inte vidtas nya åtgärder kommer det att innebära att situationen förvärras och vi får en ytterligare försämring.
Fru talman! C.-H. Hermanssons väg ut ur krisen låter så enkel. Det är bara att öka de offentliga utgifterna. Den är enkel just därför att C.-H. Hermansson hoppar över ett par moment, som är viktiga om det skall gå ihop. Det gäller finansieringen. Endera får herr Hermansson tala om hur mycket högre skattetrycket skall bli i landet för att alla de här utgiftsposterna som räknas upp skall kunna finansieras, eller också får man hushålla med pengarna ännu kraftigare. När det gäller beredskapsarbeten och offentliga arbeten får det väl bli fråga om att sänka lönerna. Hur mycket lägre skall de vara för att pengarna skall räcka till mer? En av dessa vägar måste faktiskt herr Hermansson gå. Resultatet blir detsamma: Den reala köpkraften för människorna blir lägre. Jag menar alltså att detta inte är en väg ut ur krisen, om man vill behålla ett enskilt näringsliv. C.-H. Hermansson har nu ett par gånger citerat den här passusen ur regeringens dokument, nämligen att vi inte skall binda resurser som inte bidrar till den externa balansen. Det skulle intressera mig att få veta om C.-H. Hermansson inte instämmer i den meningen. Menar alltså herr Hermansson omvänt att vi i större utsträckning än f. n. skall binda resurser i investeringar, konsumtion och annat som inte bidrar till den externa balansen utan försämrar den? Är det det omvända innehållet som C.-H. Nr 80 Hermansson vill förorda? Måndagen den När det gäller Stockholms län vill jag understryka att det här finns exempel 15 februari 1982 på den koppling som herr Hermansson och jag ändå verkar vara överens om, nämligen att de offentliga utgifter som vi har råd med också skall kunna hjälpa fram en industriell expansion. Eftersom herr Hermansson tar pendeltågstrafiken som exempel vill jag hänvisa till att regeringen har ställt ökade resurser till förfogande och att en avisningsanläggning kommer till stånd, vilket alltså ger sysselsättning på byggoch anläggningssidan och förbättrar kollektivtrafiken. Till slut, fru talman, kan jag inte underlåta att förvånas över att Tore Claeson är så besvärad för att jag aktualiserar den kommunistiska ideologin. Sysselsättningen är enligt mitt synsätt en mycket central politisk fråga, en fråga som man knappast kan diskutera utan att komma in på ideologiska värderingar och skillnader. Det måste, såvitt jag förstår, vara ganska påfrestande att då tillhöra ett parti vars ideologi man känner sig besvärad över att diskutera.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern har frågat två gånger hur vi vill finansiera en arbetsskapande politik. Jag ber om ursäkt för att jag inte har hunnit svara på den frågan, men jag skall göra det nu. Hur vi vill finansiera en sådan politik är mera utförligt redovisat i den partimotion som vi väckte i januari om den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, och jag får för ett mera ingående studium hänvisa dit. Men jag kan nämna två punkter. Vi vill varken allmänt öka skattetrycket eller sänka lönerna, som arbetsmarknadsministern såg som de enda utvägarna. Däremot har vi sagt följande. Vi föreslår — och det nämnde jag i mitt första anförande — för att skapa sysselsättning en särskild arbetsgivaravgift, som skall uttas på de största privata företagen. Vi menar att den också kan ha en progressiv karaktär. Med denna avgift vill vi ta in 6 miljarder kronor under nästa budgetår. Vi anser att det finns ett stort likviditetsöverskott hos en rad stora företag. Vi vet ju också att det nu sker placeringar i icke-industriell verksamhet — spekulation, utlåning osv. — som antyder att det här finns lediga medel som i stället borde kanaliseras till sysselsättningsskapande åtgärder. Detta är den ena viktiga punkten som vi föreslår. Vi anser också att man under en viss tid kan acceptera ett ökat underskott i statsbudgeten, om detta ökade underskott används för produktiva investeringar, för att skapa nya arbeten. Det är alltså den andra sidan av vårt förslag. Vi medger en ökad underbalansering av budgeten med ungefär 5 miljarder kronor under nästkommande budgetår — men alltså på det villkoret att de pengarna används för sådana åtgärder som skapar ökad sysselsättning. Detta är, tror vi, en väg ut ur krisen. Vi måste satsa under en tid och ta på oss detta ökade underskott för att komma ut ur den krissituation som Sverige i dag befinner sig i. 2 Detta är de bägge huvudförslagen som vi har lagt fram när det gäller finansieringen av viktiga åtgärder. Vår motion innehåller också andra förslag, såsom införande av moms på aktieoch värdepappershandeln på börsen, vilket ger 2,5 miljarder. Vi menar att detta är motiverat bl.a. av den stora kursuppgången på ca 60 26 under fjolåret på Stockholmsbörsen. Vi kräver en engångsskatt på stora förmögenheter, vilket ger 1 miljard. Vi vill dra in övervinsterna på vattenkraften och använda de pengarna särskilt för regionala satsningar mot arbetslösheten. Vi har alltså redovisat på vilket sätt vi vill finansiera det program som arbetsmarknadsministern tydligen kände en viss attraktion till, eftersom han tyckte att det var enkelt och bra. Den enda punkt han var tveksam om föreföll gälla finansieringssidan. Men vi tror alltså att det problemet går att lösa. Vad sedan gäller frågan om utrikesbalansen och de arbetsmarknadspolitiska satsningarna säger ju regeringen i proposition nr 30 i höstas, som jag har citerat några gånger, att även när det gäller industripolitiken måste största restriktivitet iakttas. Den skall också vara underordnad strävan att satsa på exportindustrin. Det är en exportledd expansion som är regeringens huvudlinje. Vi tror av olika skäl inte på detta. I en rad stater med en med Sverige jämförbar ekonomisk situation har man precis samma program — man vill satsa på en exportledd expansion. Men den fråga som står kvar är: Vem skall köpa denna ökade export, när alla stater vill satsa på en ökning av exporten? Hur går den ekvationen ihop? Vi tror inte att den gör det. Vi är anhängare av en omfattande utrikeshandel, ungefär i den utsträckning som vi har nu, 30 96 av bruttonationalprodukten. Men vi tror inte på de krav på en ökning av exportandelen som har framställts bl.a. av den senaste långtidsutredningen och som det förefaller som om regeringen skulle ansluta sig till. Där finns alltså en skillnad i värderingarna. Vi tror mer på en satsning på att utveckla den inre marknaden, en fortsatt utveckling av förädlingsindustrin — att vi alltså skall förädla våra råvaror i stället för att sälja dem som råvaror och halvfabrikat till utlandet. Det är alltså en satsning på framför allt den inre marknaden som vi tror skall kunna föra Sverige ut ur den ekonomiska krisen. Satsningen på exportledd expansion har hittills inte i något land visat sig lyckosam.
Fru talman! Ingemar Eliasson envisas med att komma tillbaka till kommunistisk ideologi, och han gör gällande att jag skulle vara mycket besvärad av hans underliga resonemang. Det tvingar mig faktiskt att gå upp i talarstolen än en gång. Jag ärinte besvärad av att diskutera kommunistisk ideologi, och jag gör det gärna med Ingemar Eliasson. Men här och i dag diskuterar vi arbetsmarknadspolitik i Sverige och åtgärder för att komma till rätta med en mycket allvarlig situation för de arbetslösa. Då diskuterar jag detta med utgångspunkti vänsterpartiet kommunisternas program och de konkreta förslag som vi under en lång följd av år har lagt fram om den svenska arbetsmarknadspolitiken, om konkreta åtgärder i syfte att komma till rätta med de problemen. Ingemar Eliasson får ursäkta mig, men då vi diskuterar Nr 80 arbetsmarknadspolitik kommer jag att fortsätta att ta vänsterpartiet kom Måndagen den munisternas program och konkreta handlingar i dessa frågor som utgångs 15 februari 1982 punkt för mina inlägg i debatten.
Herr talman! Ytterligare några ord till Carl-Henrik Hermansson, eftersom denna fråga kan anses vara central för samtliga debatter med vänsterpartiet kommunisternas företrädare under resten av dagen. Det gäller hur man finansierar ökade offentliga utgifter. Carl-Henrik Hermansson antog att jag kände en viss attraktion till de olika förslag som vpk har lagt fram. Jag kan hålla med om att jag gärna skulle se att vi hade resurser att påbörja ökade investeringar både i kollektivtrafiken och på de andra håll som har nämnts här. Men det är också riktigt att jag känner tveksamhet, lindrigt sagt, till hur detta skall finansieras. Jag kan bara konstatera att Carl-Henrik Hermansson nu bekräftar att den väg som vpk vill gå är att höja skatteuttaget, i detta fall med kraftigt höjda arbetsgivaravgifter. Effekten därav blir att vi får lägre reallöner och/eller högre inflation och sannolikt också en lägre konkurrenskraft för näringslivet. Man kan kanske komma fram till att det blir möjligt utan de här effekterna, om man nämligen blandar ihop likviditet och lönsamhet, vilket jag hade en känsla av att C.-H. Hermansson gjorde sig skyldig till. Men om man —som jag nu har sagt flera gånger — vill ha en fri ekonomi, där lönsamheten ändå är vägledande för hur vi fördelar våra produktionsresurser, så kan man inte ta lätt på den saken. Vem skall köpa det vi producerar i Sverige — frågade C.-H. Hermansson — om vi skall låta oss vägledas av en exportledd expansion i den ekonomiska politiken? Ja, det är riktigt att flera länder följer samma strategi för sin ekonomiska politik. Lösningen ligger ju i ett utbyggt samarbete och en utbyggd handel länderna emellan, där vi ägnar oss åt sådant som vi är bra på, har kunskap om och har råvaror till. Det är i en expansion av denna frihandel som vi har kunnat bygga upp vår välfärd, och det är detta ekonomiska system som vi skall hålla fast vid. Jag vill alltså, till skillnad från C.-H. Hermansson, hålla fast vid en fri ekonomi för att därmed bevara vårt höga välstånd.
Herr talman! Jag glömde några punkter när jag skulle redogöra för våra skatteförslag, och jag kanske därför, efter arbetsmarknadsministerns senaste inlägg, nu skall komplettera redogörelsen under några minuter.

Vi säger nej till regeringens förslag om höjda skatter, på energi och bensin exempelvis. Vår politik är alltså en summa av både skattehöjningar och skattesänkningar, som tillsammans brukar kallas för fördelningspolitik. Vi vill således ha en bättre fördelningspolitik på skatteområdet. Vi vill höja skatterna på stora förmögenhetsägare och på spekulation med aktier. Vi anser det också motiverat att ta en del av de likviditetsöverskott som nu finns i företagen och sätta in dessa överskott för att bereda sysselsättning. Det handlar alltså inte bara om de löpande inkomsterna, utan det gäller också de stora likviditetsreserver som en del, framför allt de stora företagen, har samlat på sig och som nu icke nyttiggörs för en arbetsskapande produktion. Där har vi ju — och det har väl också arbetsmarknadsministern lagt märke till— ett väsentligt negativt drag i samhällsekonomins utveckling, vilket man ändå inte kommit till rätta med. Jag tänker på den ökade betydelsen av spekulation, av ränteinkomster och över huvud taget av hela den ekonomi som är grå, halvsvart eller svart och som icke skapar några nya jobb utan bara innebär en omfördelning av redan skapade värden. Den måste man attackera, och man måste se till att mera av de värden som finns ute i samhället kommer till användning för produktiv verksamhet. Jag tror detta är ett allmänt program, som alla medborgare borde kunna instämma i.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Sedan jag ställde interpellationen har jag besökt arbetsförmedlingen i min hemkommun och där fått träffa de människor som söker ett jobb, men som inget får. Jag har vidare besökt länsarbetsnämnden i mitt hemlän och där dryftat både nuvarande och kommande problem på arbetsmarknaden. Osökt kommer jag att tänka på människorna jag mötte på arbetsförmedlingen, när jag läser arbetsmarknadsministerns svar och hans redogörelse över vilka miljoner och miljarder som anslagits för att bekämpa arbetslösheten. Jag är övertygad om att dessa människor och de övriga 150 000 öppet arbetslösa inget har att invända mot vad som gjorts. Men det som gjorts har ju inte hjälpt dessa människor. De är fortfarande utan arbete, och de har enligt min mening full rätt att kräva ett arbete. Debatten borde sålunda handla om dessa 150 000 människor och om vilka åtgärder som kan vidtas och bör vidtas för att de skall erhålla en meningsfull sysselsättning. För Västerbottens del handlar det om 7 000 öppet arbetslösa — antalet arbetssökande i länet är över 12 000. Vårt läns 2 500 ungdomar under 25 år som går arbetslösa blir inte hjälpta av den uppräkning som arbetsmarknadsministern gör. Eller är det på det sättet att regeringen accepterar den arbetslöshet som nu råder? Utgör kanske dessa arbetslösa människor någon sorts avdelning av kollektiv självrisk i fråga om möjligheten att erhålla sysselsättning? Om vi är överens om att arbetslöshet är ett slöseri med människor och resurser, varför tillåts då arbetslöshet och därtill den ständiga stegring som skett under den senaste tiden?

Eller är det ansvar för andra än de arbetslösa som arbetsmarknadsministern tänker på, eftersom regeringen vidtar den ena åtgärden efter den andra som får till följd en ökad arbetslöshet? Det är alltså ca 7 000 öppet arbetslösa människor i Västerbotten som väntar på ett besked, om och när de skall få ett arbete. Den siffran kommer ytterligare att öka, eftersom en mängd varsel är lagda. I Hörnefors rör det sig om mellan 400 och 500 personer, i Rundvik hotas ett hundratal personer av avsked, osv. Hur ser arbetsmarknadsministern på framtiden? Kan man med tillförsikt se framtiden an? De 2 500 ungdomarna i Västerbotten som saknar jobb, skall de med knusende ro vänta på den konjunkturuppgång som arbetsmarknadsministern tror kan väntas i slutet av 1982 eller i början av 1983? Det sistnämnda antagandet bygger på en försiktig optimism inom vissa industrigrenar, men det finns inget som helst belägg för att så blir fallet. I varje fall blir ju inte den rådande situationen bättre. Vid mitt besök på länsarbetsnämnden fick jag ta del av en mängd statistik och uppgifter för de senaste tre åren. Det gällde arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten och statsbidrag till Västerbotten. Statistiken redovisade en kraftig minskning från 1978 81. Hur förklarar arbetsmarknadsministern detta förhållande? Vid besöket på länsmyndigheten omtalades också att det finns en hel mängd projekt som kan startas omgående. Jag vill fråga: Hur bedömer arbetsmarknadsminister Eliasson möjligheterna att dessa projekt kan igångsättas? Avslutningsvis vill jag än en gång understryka att jag inte har ställt frågan vilka åtgärder regeringen ämnar vidta i anledning av den ökande arbetslösheten för att av arbetsmarknadsministern erhålla en redovisning över vad som gjorts eller vaga förhoppningar för framtiden. Jag har ställt den för att få besked om åtgärder som nu kan sättas in mot den stora arbetslösheten. Enligt min mening är detta en avgörande fråga. Tänker inte regeringen göra något, då accepterar regeringen den höga arbetslösheten. Det är den enda slutsatsen man kan dra.

Herr talman! Jag tackar för svaret på mina interpellationer om arbetslösheten i Jämtland och Västernorrland. ”Det finns ingen acceptabel arbetslöshet”, säger arbetsmarknadsminis tern bl.a. i svaret. I Sverige förklarar sig alla partier vara motståndare till arbetslöshet. T. o. m. ledande företrädare för folkpartiet blir indignerade då någon råkar påminna om förre folkpartiledaren Bertil Ohlins uttalande på sin tid att en viss arbetslöshet måste finnas. I politiken har vi honnörsord som ”full sysselsättning” och ”arbete åt alla”. Verkligheten är nu en helt annan, då landet har 153 000 officiellt arbetslösa.

Arbetsmarknadsministern vill att vi gärna skall jämföra med utlandet. Men vi måste i jämförelserna med andra länder beakta dessa förhållanden. Det är inte tack vare marknadsekonomin och en fullständigt fri utveckling av densamma som vi åstadkommit vissa modifieringar av och restriktioner i arbetslösheten. Det är i stället till följd av att marknadsekonomin inte har fått utvecklas fritt som vi har lyckats göra det. Det gäller trots att många liberala företrädare nu gör sig till tolk för att marknadsekonomin borde ha fått utvecklas fritt. Man måste notera att den reella arbetslösheten döljs genom AMS utbildning, beredskapsjobb, skyddat arbete osv. Jag kommer från ett område där arbetsplatserna med skyddat arbete faktiskt är störst. Anledningen till det, herr arbetsmarknadsminister, är inte att man vill klara sysselsättningen för handikappade utan att själva arbetsmarknaden är handikappad. Det finns inga andra jobb att tillgå. Men även bakom långtidssjukskrivning och förtidspensionering — dessa två saker sammanhänger ju — döljer sig ofta arbetsmarknadsproblem. Det går inte att komma ifrån, det visar vår erfarenhet. För någon tid sedan uppgick antalet långtidssjukskrivna till ca 300 000. Den senaste kampanjen från Svenska arbetsgivareföreningen och regeringen mot de korttidssjukskrivna har skjutit frågan om de långtidssjukskrivna i bakgrunden. Det är helt klart att dåliga arbetsmiljöer, arbetshets och bortrationalisering av jobb är en viktig förklaring till den snabba ökningen av långtidssjukskrivningarna. De förtidspensionerade, som sedan 1960-talet har fördubblats i antal och också utgör omkring 300 000, indikerar utslagningstendensen. Genom förtidspensionering slås allt yngre människor ut från arbetslivet. Jämtlands län har svenskt rekord med över 8 70 av befolkningen mellan 15 och 65 år i förtidspension, medan rikets genomsnitt är hälften, eller 4 26. Det är helt enkelt så att folk får pension i stället för arbete i Jämtland. Till detta kommer den dolda arbetslösheten. Många, särskilt i mindre boendeområden där det inte bor så mycket folk, bedömer det så att det är hopplöst att gå till arbetsförmedlingen. Man känner och ser med egna ögon vad det finns för jobb och vet att det är meningslöst att gå dit och anmäla sig — det finns helt enkelt inga jobb att få. Detta kallar vi dold arbetslöshet. Därför är den officiella statistiken bara en del av sanningen. Om t.ex. antalet deltidsarbeten — som fallet nu har varit under hela 1970-talet — ökar på bekostnad av antalet heltidsarbeten, kan man lätt få intrycket att sysselsätt Nr 80 ningen ökar statistiskt sett, men räknar man i heltidsarbeten visar sysselsätt Måndagen den ningen en vikande tendens. 15 februari 1982 I sitt svar nämner arbetsmarknadsministern ofta ordet ”strukturproblem”. I Västernorrland och Jämtland skyller man ofta den planlösa nedläggningen av skogsindustrin på dessa ”strukturproblem”. Västernorrlands län har sedan 1960 förlorat 6 000 jobb inom skogsindustrin. Genom nedläggningarna i Köpmanholmen, Väja, Johannedal och pågående rationaliseringar vid Östrand och Vivstavarv, som tillhör SCA, kastas åter över 1000 arbetare ut på en redan svag arbetsmarknad. Erfarenheterna visar att trots de s.k. omställningsbidragen, som omnämns i svaret, har en stor del av de tidigare anställda vid en nedlagd fabrik aldrig några möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet. Det blir helt enkelt så, att i och med att jag slutar vid fabriken har jag mycket svårt att starta på nytt. Jag blir helt enkelt utslagen i fortsättningen. Till detta medverkar också en höjning av arbetstempot, som nu är ett faktum, borttagandet av lättare arbetsuppgifter eller nya krav på utbildning och kvalifikationsnivå. Just nu — det vill jag särskilt poängtera — förlängs arbetslöshetstiderna. Man är alltså arbetslös allt längre perioder. Nu visar erfarenheten att detta ofta är en inledning till total utslagning. I spåren följer mestadels sociala skador. Få saker har så förödande mänskliga skadeverkningar som arbetslöshet. Jag har själv som ung provat på detta. Tvånget att gå sysslolös, känslan av att inte kunna göra något nyttigt, att inte kunna göra rätt för sig, att vara beroende av andra för sin försörjning, har en förlamande och passiviserande verkan på många. Arbetslösheten ökar den psykiska sjukligheten. Nya forskarrön har bekräftat att sambandet mellan arbetslöshet, sjukdom och ohälsa är klart dokumenterat. Mycket betyder det faktum att den arbetslöse berövas den sociala stimulans som kontakten med arbetskamrater och deltagande i fackligt-politiskt arbete utgör. Vad betyder det för en arbetslös att sitta hemma, kanske gömd bakom gardinen, och se de andra bege sig till arbetet, medan han själv får sitta vid köksbordet utan annat att göra än att läsa morgontidningen? Hur känns det att vara den utslagne, den sysslolöse, som går och hämtar sitt bidrag i vetskap om att han lever på andras arbete? Att förmena ungdomen rätten att delta i arbetslivet och därmed att vara med och bygga upp samhället är verkligen att lägga grunden till sociala problem. För detta bär regeringen i dag ett stort ansvar. Det finns en växande benägenhet att se arbetslösheten som kalla siffror och statistikkurvor. Frågan om dess bekämpande blir ofta enbart en fråga om medelstilldelning till AMS. Men bakom varje sådan siffra finns ett människoöde. Den omfattande såväl psykiska som fysiska förstörelsen av människor måste enligt vår mening vara en central fråga i hela debatten. Den frågan blir inte ofta diskuterad, men den måste bli mer belyst än den hittills varit. Jag skulle därför vilja fråga arbetsmarknadsministern om han är medveten om att arbetslösheten leder till ökad sjukfrekvens och att den därmed är ett hot mot folkhälsan. Vi kan inte acceptera en växande arbetslöshet med hänvisning till att också USA har många arbetslösa, vilket regeringen nu ofta gör. Slentriantänkandet, det tysta accepterandet, måste brytas. Det är billigare — ja, mer samhällsekonomiskt lönsamt — att sätta folk i arbete än att acceptera arbetslöshet. Snart sagt vilka insatser som helst ställer sig billigare och förnuftigare, om man jämför med de skador som vållas av att man berövar ungdomar rätten till arbete. Arbetsmarknadsministern talar i sitt svar om en viss ökning av medelstilldelningen till de län jag förträder här, nämligen Västernorrlands län och Jämtlands län. Om den ökningen kan sägas att den kommit för sent och att den är för liten. Annars skulle ju inte dessa län ha över 9 000 arbetslösa. Dessutom saknas de mera långsiktiga åtgärderna. Här kommer regeringens ekonomiska politik in i bilden, en politik som är ägnad att förstärka problemen, vilket C.-H. Hermansson mycket tydligt har redovisat. Stora områden av Västernorrlands län och Jämtlands län —- inte minst gäller detta inlandet — hotas nu praktiskt taget av förslumning, om inga offensiva åtgärder vidtas. Men ännu finns det möjligheter att skapa nya arbeten. Jag tänker exempelvis på arbeten i en intensifierad skogsvård och andra arbeten som ger utdelning för framtiden. Problemen i kustkommunerna löses inte med ett anslag på några miljoner till omställningsbidrag, som det har varit tal om här. Vad händer då flera hundra arbetstillfällen försvinner i Köpmanholmen? Vad händer i Kramfors, där nya nedläggningar sker varje månad? Det gäller nedläggningar i Väjasågen, Kramfors Kök, Nylands Mattor — ja, listan skulle kunna göras lång. Nu växer problemen också i Sundsvall-Timråområdet i samband med SCA:s rationalisering — där skall ca 400 arbeten bort. Det svaga byggandet slår direkt mot byggnadsarbetarna. Arbetslösheten för byggnadsarbetarna i Västernorrlands län har fördubblats. Där finns med andra ord närmare 600 arbetslösa byggnadsarbetare. Indirekt drabbas mineralullstillverkningen i Söråker, där 150 har varslats om uppsägning. Över 9 000 registrerade arbetslösa utgör en del av dem som står utanför den reguljära arbetsmarknaden i Västernorrlands län och Jämtlands län. Kan detta, herr arbetsmarknadsminister, tolkas på annat sätt än att regeringen accepterar arbetslösheten i dessa regioner liksom i landet i dess helhet?

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Det är med en viss nyfikenhet jag tar del av Ingemar Eliassons svar. Tänker han räkna upp ointressanta och väl kända anslagssummor samt vidtagna och planerade åtgärder vid landets arbetsförmedlingar eller tänker han ge konkreta besked om hur arbetslösheten skall minskas och på sikt försvinna? Även i dag blir hans svar det förstnämnda. Förra gången vi debatterade med arbetsmarknadsministern — det var den 6 november förra året — så var hans svar lika intetsägande som i dag. Sedan den interpellationsdebatten har arbetslösheten i Gävleborg ökat med 1 000 personer. Säga vad man vill om Ingemar Eliasson, men offensiv är han när det gäller att skapa arbetslöshet. Till de 12 000 direkt eller indirekt arbetslösa gävleborgarna har han inget Nr 80 positivt besked att ge. 4 500 av dessa är ungdomar under 25 år; de motsvarar Måndagen den en hel årskull ungdomar i Gävleborg. Kan inte arbetsmarknadsministern ge 15 februari 1982 något positivt besked till dessa ungdomar?

Det parti som Ingemar Eliasson tillhör talar ju ofta om behovet av jämlikhet och jämställdhet mellan könen. I kväll äger en debatt rum i Edsbyn i Ovanåkers kommun i Hälsingland med Träindustriarbetareförbundets förbundsordförande som en av de medverkande. Ämnet som skall diskuteras där är krisen för snickerioch träindustrin i södra Hälsingland och inte minst på den plats där debatten sker. 1 Ett krav som man fört fram i propagandan för den här debatten är att bostadsbyggandet i landet måste öka och att man skall påbörja ett program för reparation av det äldre fastighetsbeståndet. Om så skulle ske, skulle också nämnda industri slippa ytterligare permitteringar, avskedanden och industrinedläggningar. Dessutom skulle en betydande minskning av länets stora arbetslöshet bland byggnadsarbetarna kunna ske. Nu har bostadsbyggandet diskuterats i den föregående debattrundan. Såvitt jag förstår är arbetsmarknadsministern inte villig att tillmötesgå kravet på ett ökat bostadsbyggande och en ökning av fastighetsreparationerna.

Vilka andra konkreta åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta? Den här bristen på konkreta förslag över huvud taget från arbetsmarknadsministern när det gäller arbetsskapande åtgärder i Gävleborgs län är att beklaga. Jag skall försöka räkna upp några förslag till arbetsskapande åtgärder. Det vore intressant att höra arbetsmarknadsministerns synpunkter på dem. Det finns ett stort behov av upprustning av vissa vägar, broar osv. i Gävleborgs län. Jag kan som exempel nämna väg 83 sträckan Ramsjö-Ånge och väg 84 sträckan Färila-Kårböle. Vilka positiva besked kan man på den fronten räkna med från arbetsmarknadsministern? Tänker han aktivt medverka till att det avsätts resurser så att man kan sätta i gång med den nödvändiga upprustningen? Gävleborgs län har god tillgång på torv och skogsavfall. Stora mängder olja skulle exempelvis kunna sparas in och tusentals nya jobb skulle bli följden, om länets inhemska energikällor blev föremål för exploatering. Tänker arbetsmarknadsministern arbeta aktivt för att detta förverkligas? Gävleborgs län uppvisar fortfarande stora brister när det gäller barnom sorgen samt hälsooch sjukvården — bl.a. personellt. Naturligtvis kommer läget att förvärras i och med regeringens signalerade ytterligare sparplaner. Vad tänker arbetsmarknadsministern göra på det området? Tänker han ta initiativ för att ändra på det här förhållandet? Tänker han avsätta de resurser som behövs för en upprustning på de här sociala områdena? Vi vet att det i landet — främst i skogslänen, och då även i Gävleborgs län — finns väldigt mycket sjunktimmer i sjöarna, längs kusterna osv. Att ta till vara det här timret skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt, och det skulle även skapa många nya välkomna jobb i Gävleborgs län och i andra skogslän. Vad tänker arbetsmarknadsministern göra på det området? Jag skall inte beröra vårt förslag om ungdomsgarantin, eftersom Lars-Ove Hagberg senare i debatten i dag kommer att gå in mera konkret på den frågan. Men jag vill ändå göra arbetsmarknadsministern uppmärksam på att Korsnäs-Marma AB i slutet av förra veckan meddelade att företagets massafabrik i Marmaverken — utanför Söderhamn — inom en fyraårsperiod kommer att läggas ned. Det innebär att 210 människor blir utan arbete. Det betyder ytterligare ett mycket hårt slag mot Söderhamns kommun. Ett flertal — och det är inte obekant för arbetsmarknadsministern — företagsnedläggningar har nämligen skett under hela 1970-talet i denna kommun. Det var inte bara under den borgerliga regeringens tid utan också under den socialdemokratiska regeringens tid. Jag vet inte om arbetsmarknadsministern känner till en forskarrapport som Tekniska högskolan i Stockholm har sammanställt om just problemen i Söderhamns kommun. I forskarrapporten säger man att om inga åtgärder vidtas under 1980-talet, under en tioårsperiod, från regeringens, riksdagens och kommunens sida, kommer ytterligare 2 000 jobb inom den privata och inom den offentliga sektorn att försvinna i kommunen. Jag skulle vilja fråga arbetsmarknadsministern: Har man exempelvis inom arbetsmarknadsdepartementet diskuterat Tekniska högskolans larmrapport om Söderhamn? Om man har gjort det, vad har man då konkret att erbjuda? Vilka åtgärder tänker man vidta? I den förra interpellationsdebatten i november tog jag också upp med arbetsmarknadsministern problemet med Gästrike-Hammarby, en massaindustrii Sandvikens kommun. Till sommaren läggs ju den massafabriken ned, och ca 230 människor blir utan arbete. Vad har arbetsmarknadsministern för besked att ge till de 230 personer som om fem månader blir arbetslösa? Jag tror att jag i den förra debatten sade att det skulle vara fullt möjligt och dessutom samhällsekonomiskt vettigt och lönsamt att bevara denna industri. Förmodligen är det den enda massaindustri i det här landet som producerar oblekt massa. Det innebär att denna industri är mindre energislukande än industrier som producerar blekt massa. Dessutom går det åt mindre av vedråvara med den här typen av massaproduktion. Vidare investerade Kopparfors AB 100 milj.kr. 1970 eller 1971 i den här industrin. Det är möjligt att man måste minska ned antalet anställda något, men man skulle i alla fall kunna fortsätta produktionen. Tänker arbetsmarknadsministern och regeringen vidta några åtgärder? Det behövs ett resonemang med Koppar fors. Det gäller att försöka hitta en lösning, så att man kan fortsätta driften Nr 80 där — kanske i andra ägarformer. Måndagen den Jag har också tidigare uttalat att Sandvik AB är en betydande industri för 15 februari 1982 Gävleborgs län och Gästrikland. Men vi vet också att denna industri har en betydande produktion utomlands. Den delen är i dag större än delen hemma i Sverige. Bl. a. har man verksamhet i Sydafrika och i vissa brutala militärdiktaturer i Latinamerika. Kan man här tänka sig — vilket är ett önskemål också från Metall i Sandviken — att arbetsmarknadsministern medverkar till att Sandvik AB exempelvis plockar hem en del av sin produktion till Gävleborgs län? Det gäller bl.a. verksamheten i Sydafrika och Chile. Till sist, herr talman! Det finns en felaktig siffra i den avslutande frågan i min interpellation. Där står nämligen siffran 11 000, men den siffran har kommit dit av misstag. Den skall alltså inte finnas där.

Herr talman! John Andersson påstår att den ekonomiska politik som regeringen har fört har försämrat arbetsmarknaden. Det är inte på det viset, utan det är naturligtvis så — som också John Andersson känner till — att det är den djupa internationella lågkonjunkturen och försämringen av konkurrenskraften inom svenskt näringsliv som har gett oss de ekonomiska problem som vi har. Ett sätt, och den enda vägen, att lösa problemen är att vi ålägger oss en större återhållsamhet för att återigen kunna förstärka vår ekonomis konkurrenskraft. Det är under den omställningsperioden som problemen uppkommer på arbetsmarknaden. Men tvärtemot vad John Andersson säger leder regeringens ekonomiska politik till förbättringar. Vi börjar nu märka effekter av devalveringen och andra åtgärder. Orderingången ökar. Från december till januari har antalet nyanmälda lediga platser faktiskt ökat i så gott som alla län, och ganska påtagligt i en del län. Nivån är fortfarande alltför låg, men det visar att de åtgärder som regeringen satt in börjar ge effekt. Under den period som detta pågår — jag skulle gissa under hela 1980-talet — blir vi tvungna att föra en mycket omfattande arbetsmarknadspolitik. Därför ökar nu också insatserna när det gäller arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten. Skall de arbetslösa ungdomarna, frågar John Andersson, med knusende ro avvakta en uppgång i konjunkturen? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att de skall efterfråga de chanser som ändå finns, och de skall själva vara aktiva och ta vara på dem. Vi har ökat på utbildningsresurserna mycket. Ungdomarna har i större utsträckning nu än tidigare möjlighet att också få del av arbetsmarknadsutbildning. Den möjligheten skall de ta till vara, för det är en bra möjlighet att förstärka sina aktier på arbetsmarknaden. Framför allt har vi nu ungdomsplatserna. Som jag har sagt förut är jag mycket angelägen om att man lokalt kommer överens om att inrätta ungdomsarbetsplatser och använda de resurser som regeringen har ställt till förfogande. Sven Henricsson uppehåller sig mycket vid utslagningen på arbetsmarknaden. Jag tycker att det finns skäl att göra det. Det finns naturligtvis mycket oroande drag därvidlag, i ett sådant läge som vi nu har på arbetsmarknaden. Men trots att efterfrågan har varit så låg under det år som har gått, kunde vi notera att antalet handikappade som var sysselsatta var högre under hösten 1981 än under hösten 1980. Ungefär 5 000 fler handikappade hade fått sysselsättning med hjälp av lönebidrag eller inom Samhällsföretag. Det är alltså en markering av regeringens vilja att också när arbetsmarknaden är så här svår särskilt hjälpa dem som har det mycket svårt. Vi kan också notera en viss minskning under årens lopp av nya beslut om förtidspensionering av ungdomar, vilket markerar en annan prioritering, nämligen att resurserna skall användas för rehabilitering till arbete så långt det någonsin är möjligt, i stället för till förtidspensionering. Vi har ju också infört möjligheten till vilande förtidspension, just för att ge utökad tid för sådant rehabiliteringsarbete. Sven Henricsson vill inte kännas vid problemen med strukturomvandlingen. Han fnyser nästan åt att detta ord används så ofta i interpellationssvaret. Jag ser gärna att Sven Henricsson kommer med en språklig innovation, om det finns något bättre sätt att beskriva vad det handlar om, nämligen att våra företag måste hänga med i en internationell konkurrens. Om så inte sker måste vi med skattemedel täcka allt större förluster. Enkelt uttryckt tycker jag det är bättre att vi använder resurserna för att skapa nya jobb, som har framtiden för sig, än att vi krampaktigt håller fast vid dem som tiden har seglat förbi. Jag vill inte ha någon åsikt om vilka enskilda företag eller delar av företag som måste avvecklas för att man skall komma ifrån förluster, men rent allmänt är det så att strukturproblemen måste hanteras och inte föras åt sidan. De blir inte lösta för att man blundar för dem. Jag håller med Sven Henricsson om att ökad arbetslöshet kan hota folkhälsan. Det är precis därför som jag har uppehållit mig så utförligt vid de många olika åtgärder som regeringen har vidtagit för att komma till rätta med arbetslösheten och vid att vi trots de allmänna budgetrestriktionerna har låtit anslagen till olika arbetsmarknadspolitiska insatser öka så kraftigt. Ett av de nya inslagen är omställningsbidraget. Det hjälper ju inte, säger Sven Henricsson. Jag vet inte var han hämtar denna visdom från, eftersom vi ännu inte har erfarenhet av hur omställningsbidraget kan komma att fungera. Sant äratt det ger en stimulans att söka sig till de nya jobb som finns, och sant är att det förlänger tiden som arbetsförmedlingen har på sig att finna de rätta åtgärderna när det gäller de uppsagda människorna. De nyanmälda platserna, som ökar, ger arbetsförmedlingen ökade förutsättningar att genom omställningsbidraget komma de enskilda människorna till hjälp. Det är precis det vi har eftersträvat. Om vi lägger om den ekonomiska politiken och det ger utslag i fler lediga platser, så vill vi försöka överbrygga tiden däremellan, så att människorna som blir uppsagda inte behöver få en lång arbetslöshetsperiod. Både John Andersson och Sven Henricsson frågar om regeringen Nr 80 accepterar en höjd arbetslöshet. Med hänvisning till det jag redan har sagt i den här debatten är mitt svar nej. Det är precis därför som vi ställer krav på ökade resurser för arbetsmarknadspolitiken på bekostnad av neddragningar på annat håll. Herr talman! Bertil Måbrink redovisar en mängd siffror. En av dem var arbetslösheten för ungdomar, som han påstår är 4 500. Vår statistik säger att den är 2 536. Om det är så att andra uppgifter är lika tillförlitliga, är det kanske inte så mycket att basera en debatt på. När det gäller de ungdomar som ändå är arbetslösa vill jag hänvisa till ungdomsplatserna. Jag hoppas att Bertil Måbrink på sitt sätt gör en insats på hemmaplan genom att trycka på t.ex. de fackliga organisationerna, så att de kommer loss med lokala avtal om att inrätta sådana ungdomsplatser. Jag vill också ha ett ökat bostadsbyggande, Bertil Måbrink, men inte till priset av nya stora statliga subventioner. Däremot kan man göra en del punktinsatser. Vi har gjort en sådan — ett särskilt bidrag till att reparera äldre lägenheter i flerfamiljshus med 15 000 kr. per lägenhet. Vi har lagt om bostadsfinansieringen för att stimulera igångsättningen, och vi har kommit överens om en ny skattepolitik, som jag hoppas riksdagen under våren lägger fast och som kommer att skapa ökad stabilitet på bostadsmarknaden. Sedan kommer Bertil Måbrink med den vanliga önskelistan med en lång rad projekt som borde genomföras. Jag skulle kunna öka ut den där listan medytterligare ett antal. Men då blir frågan densamma som den vi hade uppe med C.-H. Hermansson: Hur skall det betalas? Något utrymme hoppas jag vi skall finna för ett byggpaket inför nästa höst och vinter, och då skall en del av de här projekten beaktas.

Herr talman! Även om regeringen inte är pappa till alla problem, så kan väl inte arbetsmarknadsministern komma ifrån att den förda politiken har medfört och kommer att medföra en högre arbetslöshet. Det kan man ju dagligen läsa i våra tidningar. I gårdagens tidning stod det att vägverket tvingas avskeda 2 000 anställda de närmaste fem åren. Ansvaret för detta måste väl ändå kunna läggas på regeringen. Nu påstår herr Eliasson att den förda finanspolitiken har lett — och leder — till förbättringar. Skall man som ett bevis för detta ta den höga arbetslöshet som vi har i dag, den högsta arbetslösheten sedan den officiella statistiken började tillämpas? Ingemar Eliasson säger också att ungdomarna bör ta till vara de utbildningsmöjligheter som står till buds. Vid mitt besök på länsarbetsnämnden fick jag tillgång till ett mycket intressant material, nämligen redovisningar över åren 1979-1981. Detta material visar att man 1979 hade 1 621 personer i arbetsmarknadsutbildning inom länet. 1980 hade man 1 379, och 1981 var det 933 personer. I en kommentar säger man att statsmakterna har skärpt reglerna för beviljande av utbildningsbidrag till teoretiska eller längre yrkesinriktade utbildningar i gymnasieskola, KOMVUX och folkhögskola. De riktlinjer som nu gäller för utbildningsbidrag innebär i princip att 51 arbetsförmedlingen i första hand skall välja korta, yrkesinriktade utbildningar som så fort som möjligt leder till förankring på arbetsmarknaden. Det är väl högst osäkert om just det senare har medfört någon förbättring. Om man ser på beredskapsarbeten under samma tidsperiod, finner man att länet 1978 80 hade man 1 407, och 1980/81 var det totalt 1106. För 1981/82 har anvisats 1085. Det är ju intressanta siffror. Man kan även se på statsbidragen till länet under samma tidsperiod. 1978 80 till 160 miljoner och 1980/81 till 129 miljoner. Min slutsats att regeringen accepterar arbetslösheten, om man inte nu sätter in åtgärder, grundar jag på följande omständigheter. Det har gjorts beräkningar över vad arbetslösa kostar samhället. Jag har sett uppgifter om att varje arbetslös människa kostar 70 000-80 000 om året. Då är självfallet inte det mänskliga lidandet inräknat — det är ju svårt att mäta i pengar. Det här är en kostnad som motsvarar en vanlig industriarbetarlön. Då måste det vara ett enormt slöseri med både pengar och människor att folk skall tvingas gå arbetslösa, allra helst som det finns angelägna behov som behöver tillgodoses. Det finns säkert flera arbetsuppgifter som t.o.m. skulle ge en mycket god lönsamhet, även ur rent företagsekonomisk synpunkt, om bara dessa kom till stånd. Bertil Måbrink har nämnt en. I våra älvar och vattendrag finns miljoner och åter miljoner timmerstockar, som skulle kunna tillvaratas. Det skulle innebära ett tillskott av råvara till skogsindustrin, som skulle betyda högre sysselsättning, framför allt för de flottare som nu blivit arbetslösa genom nedläggning av flottlederna. Det skulle även innebära en bättre vattenmiljö osv. I mitt län skulle säkert åtskilliga arbetslösa få ett meningsfullt arbete om dessa möjligheter togs till vara. Det kan väl inte vara en väg ut ur de ekonomiska problemen att låta människorna gå arbetslösa. Det måste väl vara genom att sätta alla människor i arbete, genom att de får möjlighet att göra en insats, som vi skall komma ur de här problemen.

Herr talman! Tillåt mig först att något kommentera vad som har sagts om att en ansvarsfull finanspolitik är den grund som vi skall bygga på för att på längre sikt få en trygg sysselsättning. När jag hade anledning att gå igenom bil. 9 i budgetpropositionen för att närmare analysera kommunikationsdepartementets äskanden, letade jag förgäves efter några offensiva tag. Detsamma hände när jag gick över till industridepartementets och bostadsdepartementets bilagor. Just nu behöver landet ett investeringsprogram för att öka byggandet och utveckla anläggningssidan. Det skulle ge många jobb i en rad branscher genom den s.k. multiplikatoreffekten. Det skulle faktiskt ge landet en chans att komma på fötter. Men var finns de ambitiösa satsningarna på att, som man t.ex. talade om under kärnkraftsdebatten, ersätta oljan med alternativ energi? Jag kan inte hitta några sådana. Var finns ett program för Nr 80 reparationer och restaurering av starkt nedslitna bostäder och hela stadsmil Måndagen den jöer? Var finns de kraftiga tagen för vägbyggande och underhåll för att få 15 februari 1982 säkrare och tryggare transporter? Var finns den breda satsningen på en bättre kollektivtrafik som skulle ge oss en bättre trafikmiljö? Nej, jag kan inte hitta några sådana offensiva satsningar. De finns inte där. I stället kan jag på var och varannan rad läsa om sparande, om att försöka minska utgifterna på den offentliga sektorn. Eller, som arbetsmarknadsministern säger, ”vi måste vara försiktiga med de offentliga utgifterna”. I den andan måste man också se detta att spara genom att beröva kommunerna inkomster på 3,7 miljarder.

Herr talman! Jag tycker att Ingemar Eliasson uppför sig som en envis papegoja. Så fort man föreslår konkreta åtgärder hoppar han upp och säger: Inte belasta statsbudgeten, inga nya statliga subventioner! Vad är det för debatteknik? Förklara då för mig: Om man vill bevara verksamheten i Gästrike-Hammarby i stället för att slänga ut 230 människor i arbetslöshet, hur kan det belasta statsbudgeten? Det måste väl vara tvärtom! Om man lägger ned driften och ställer 230 personer i Sandviken i den redan nu långa arbetslöshetskön, det är väl då som det belastar statsbudgeten? Ingemar Eliasson får väl svara på det — om han är intresserad av att försöka diskutera de konkreta förslag som jag ändå har fört fram. Jag har frågat Ingemar Eliasson om han är beredd att medverka till att en del av Sandvikens utlandsetableringar, exempelvis den i Sydafrika, tas hem och förläggs till Gävleborgs län, där moderbolaget finns. Belastar det statsbudgeten? Innebär det nya statliga subventioner? Jag ställde också en tredje fråga. Jag talade om forskarrapporten om den utveckling som kanske kommer att äga rum i Söderhamn under 1980-talet, att 2 000 jobb inom den offentliga och privata sektorn riskerar att försvinna om ingenting konkret görs — 2 000 människor utan jobb! Om man försöker förhindra det med vissa åtgärder, som bl.a. jag föreslagit i riksdagsmotioner, på vilket sätt skulle det belasta statsbudgeten och öka de statliga subventionerna?

Det säger han att han inte vill. Jag frågade vad Ingemar Eliasson då ville göra i stället. Det kostar visserligen litet pengar att öka bostadsbyggandet och att reparera upp det gamla fastighetsbeståndet, men det kostar ju också pengar om ytterligare människor inom snickerioch träindustrin i Edsbyn i södra Hälsingland blir arbetslösa. Han är inte överens med mig, som jag sade i mitt första anförande. Allright. Men vad vill han själv? Ge ett besked! I Edsbyn väntar man på ett besked. Man vet där att den här debatten äger rum i dag — det står i Ingemar Eliassons eget organ, Ljusnan, som är nära knutet till folkpartiet. Jag är faktiskt så snäll av mig att jag tycker det vore bra för Ingemar Eliassons egen skull, om han ville ge ett besked. Men kom inte med det där talet om statliga subventioner, för det är inte det som de är intresserade av. Sedan till vad jag sade om de 4 500 ungdomarna. Jag citerade länsarbetsnämndens rapport för januari 1982 om arbetsmarknaden i Gävleborg. Där står: ”Sammanlagt var drygt 4500 ungdomar under 25 år antingen utan arbete för omedelbar placering eller i beredskapsarbete och AMU vid Vi är väl överens om att det är bra för ungdomarna med denna utbildning, 15 februari 1982 men vad som är ännu bättre är ju att de får fast arbete också. Länsarbetsnämnden har plockat in dem. Observera att jag talade om direkt eller indirekt arbetslösa. Den siffran har jag alltså hämtat från länsarbetsnämndens januarirapport för 1982.

Herr talman! John Andersson refererade till ett dokument från länsarbetsnämnden om arbetsmarknadsutbildningen. Jag bekräftar att det som står där naturligtvis är sant, dvs. att vi har lagt om riktlinjerna för statsbidragsgivningen så, att vi kan få ut mer yrkesutbildning för pengarna, helt enkelt därför att den ger de arbetssökande en snabbare förankring på arbetsmarknaden. Det är ett sätt att hushålla bättre med pengarna genom att få ut större effekt av samma summa. Det skulle vara intressant att få veta om John Andersson har någon annan mening. Det är just yrkesutbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden. Också när efterfrågan är så låg som den är i dag finns det brist på vissa kategorier yrkesarbetare. Om man då kan använda pengarna till att ge de arbetslösa en sådan utbildning, är det den bästa hjälp de kan få. Jag har därför litet svårt att förstå vad det egentligen är som John Andersson vill kritisera på den punkten. John Andersson nämnde vidare ett antal siffror. Också jag vill nämna några för att redovisa läget. Vi hade i januari 1981 i Västerbottens län 1 081 människor i arbetsmarknadsutbildning. I dag har vi 1254. Det finns kapacitet för att nå upp till 1500. Vi hade för Västerbottens län i januari 1981 i beredskapsarbete 1 068. I januari 1982 har vi 1850. Man kan gå upp till 2 100. Av detta drar John Andersson slutsatsen att regeringen accepterar ökad arbetslöshet. Men sanningen är ju den, att man här kraftigt har ökat antalet platser såväl i arbetsmarknadsutbildning som i beredskapsarbete. Det är till att göra logiska kullerbyttor, John Andersson! Var finns programmet för upprustning av bostäder? frågade någon — jag tror det var Sven Henricsson. Det fanns inte i budgetpropositionen, eftersom förslaget från utredningen på området kom för ett par veckor sedan. Det är nu som regeringen har underlag för att ta ställning till ett mer omfattande program för upprustning av äldre bostäder, och ett sådant behöver vi ha. Men i avvaktan på det har regeringen gjort just det som Sven Henricsson efterfrågar, nämligen stimulerat upprustning av äldre lägenheter. Man kan få, den dag som i dag är, 15 000 kr. per lägenhet i flerfamiljshus, detta för att stimulera sysselsättningen bland främst äldre byggnadsarbetare. Det är sant, Sven Henricsson, att vi under 1960 och större delen av 1970-talet kunde kompensera nedgången i industrisysselsättningen med en ökning av den offentliga sektorn. Så här i efterhand bör vi notera att vi gjorde 3 det för snabbt. I all synnerhet efter det att oljenotan började raka i höjden visade det sig att vår industriella kapacitet var för låg för att kunna balansera denna ökade import. Nu måste vi försöka ändra på det. Då måste vi ge utrymme för den industriella expansionen, och då kan vi inte samtidigt hålla tillbaka efterfrågan genom att med höjda skatter sänka den privata konsumtionen ytterligare eller öka på budgetunderskottet, öka utlandsupplåningen och den vägen i stället försämra den externa balansen. Men om detta verkar Sven Henricsson alldeles obekymrad och staplar utgifter på varandra i miljardbelopp. Man får en känsla av att Sven Henricsson som en annan Joakim von Anka vadar i pengar. Bertil Måbrink har synpunkter på min debatteknik — det står honom fritt — och så frågar han: Om ett företag drivs vidare, hur kan det då belasta statsbudgeten? Eller om Sandvik plockar hem tillverkning som nu sker utomlands, hur kan det belasta statsbudgeten? Debatteknik var ordet. Om företaget går med förlust och Bertil Måbrink kräver att vi skall täcka den förlusten med skattemedel, då är svaret att det kan vi göra i mycket få situationer och att det ofta är en misshushållning med pengar. På den andra frågan är naturligtvis svaret att det är utomordentligt bra om Sandvik kan plocka hem tillverkning från andra länder och ge sysselsättning i Sverige. Möjligheten att göra det är i dag betydligt bättre än för ett år sedan, tack vare regeringens ekonomiska politik. Det är precis den sortens effekt som vi vill uppnå, att det blir lönsamt att tillverka i Sverige och sälja utomlands, och vi ser den effekten nu. Bertil Måbrink är väldigt bekymrad för att inte ha någonting att säga när hani kväll skall delta i en debatt i Edsbyn, och därför vill han ha hjälp av mig. Hade jag vetat det litet tidigare, hade jag kanske kunnat peta ihop något anförande åt Bertil Måbrink.

Det ger sammanfattningsvis många tusen jobb, och det är på den bogen som vi skall försöka överbrygga den svåra situation som vi ser framför oss, innan en uppgång i den internationella konjunkturen kan förbättra sysselsättningsläget.

Herr talman! Det här skall få bli mitt sista inlägg i den här diskussionen — därmed har jag gjort mitt för att avkorta debatten. Om arbetslösheten Nej, Ingemar Eliasson, jag gör inte några kullerbyttor. Vad jag ville påvisa — ; Västerbottens, med de siffror jag här nämnde var att man under de tre åren från 1978 82 kraftigt har dragit ned arbetsmarknadsutbildningen. Detta måste självfallet ha sin betydelse även för situationen i dag. Ingemar Eliasson har ju själv betygat hur viktigt det är med en utbildning och sagt att en arbetsmarknadsutbildning är ett bra medel att komma ut på arbetsmarknaden. Nu är utbildningen kortare. Jag har absolut ingenting emot att man utbildar människor. Om man inte får ett jobb är det ju bättre att få en utbildning än att gå arbetslös! Problemet är att det i dag inte finns så många jobb för dem som genomgått utbildning att de kan komma ut på arbetsmarknaden. I Västerbottens län finns det 380 lediga platser att välja på. Av de 7 000 öppet arbetslösa, alltså dem som man inte kunnat placera, tillhör 4 300 arbetslöshetskassa. Att så många är kassamedlemmar betyder att det är en mängd yrkesfolk som redan är utan jobb, så konkurrensen blir desto hårdare. Jag har också de senaste uppgifterna när det gäller länet. Det totala antalet personer i olika arbetsmarknadsåtgärder uppgår nu till 5 765. Det är en ökning med 145 sedan i december 1981. Det är 1 920 personer — jag tror också Ingemar Eliasson nämnde den siffran — som f. n. sysselsätts i beredskapsarbeten. Men kvar står ändå det faktum att ca 7 000 människor är utan jobb. Arbetsmarknadsministern efterlyste jobb som är dagsverksbilliga. När det lackar mot vår och snön försvinner kan man verkligen hitta just billiga dagsverken, nämligen inom skogsvården. Där behövs det också stora insatser. Men det måste självfallet förberedas genom utbildning. Där finns det möjligheter att ta initiativ, dels till utbildning, dels till att skogsvårdande åtgärder kommer i fråga i större omfattning än vad som nu är fallet. Jag tror inte att man kan vänta på att någon skall hoppa upp som gubben ur lådan och ta sådana initiativ, utan det måste regeringen självfallet ta ett ansvar för. I mitt län har också fackliga organisationer tagit lovvärda initiativ för att utarbeta konkreta förslag till objekt. Jag kan nämna SJ:s fackklubb i Vännäs, som har utarbetat ett mycket bra investeringsprogram för kollektivtrafiken. Vidare finns det på Scharins Söner i Skellefteå förslag till en ny produktion. Enligt vad som på senare tid framkommit hotas den fabriken av nedläggning. Det betyder ytterligare arbetslöshet. I Hörnefors t.ex. skulle man kunna starta en produktion av bl.a. oblekt papper, men det fordrar andra beslut och andra styråtgärder, så att man även får avsättning för produkterna. Vad som behövs är ett aktivt stöd från samhällets sida för att genomföra dessa förslag. Om man räknar samman kostnaderna för arbetslösheten och även andra kostnader som följer på den, för utslagning t.ex., måste man komma fram till att det är riktigare att satsa dessa pengar på att skapa sysselsättning. Då skapas ju ett värde för människorna genom att de får jobb i stället för att gå arbetslösa. Det är självfallet ett besked från regeringen om sådana stödåtgärder som de berörda människorna går och väntar på.

Herr talman! Jag hade tänkt nöja mig med min tidigare replik, men när arbetsmarknadsministern jämförde mig med Joakim von Anka blev jag stimulerad att ånyo begära ordet. Jag ville gärna ge honom ett tips att gå igenom den aktuella situationen när det gäller förmögenheter och rikedomar här i landet. Han skulle då finna att vi i de stora bankerna och även bland privatpersoner har förmögenhetsägare som verkligen representerar Joakim von Anka. Det finns många sådana som ägnar sig åt spekulation och ligger på medel som — det vill jag säga till arbetsmarknadsministern — rimligen borde vara i samhällets händer för att sättas in i investeringar för att produktivt utveckla landet. Det är ju detta som är problemet: Det finns ackumulerat enorma kapitalresurser hos privata herrar av typen Joakim von Anka, men dessa medel kommer samhället inte att kunna disponera för vettiga investeringar som kunde bidra till ökad sysselsättning. När det gäller detta att regeringen har givit ökade bidrag till arbetslöshetens bekämpande kan jag säga att det bekräftas av faktiska siffror, som jag fick i dag på morgonen bl.a. från Västernorrlands läns länsarbetsnämnd. Men då kommenteras detta av länsarbetsnämndens folk med ungefär följande: Nu gäller det ju de 6 000 arbetslösa vi har i länet i dag. Vad vill man göra för att hjälpa oss att reda upp den situationen? Den rådande situationen drar med sig alla de problem som vi har varit inne på här i dag. De anslagna medlen räcker inte till att klara de bekymren. Till det behövs det långsiktiga satsningar, långsiktiga program och lösningar, sådana som vi har föreslagit och varit inne på här i debatten. Vi kan inte nöja oss med provisoriska åtgärder, som inte klarar problemen. Att de nyanmälda arbetsplatserna skulle öka i antal är fel, i varje fall när det gäller Västernorrlands län. Där har man en klar minskning av antalet nyanmälda platser hos arbetsförmedlingen.

Herr talman! Bara några kommentarer till frågan om Edsbyn. Jag tycker det är beklagligt att Ingemar Eliasson hanterar den frågan på det sätt som han gjorde här före pausen. Det är naturligtvis så att lokalradion i Gävleborgs län är intresserad av den här debatten, som gäller förhållandena i länet. Man vet att jag har tagit upp problemen i min interpellation. Lokalradion bevakar också detta arrangemang i Edsbyn i kväll. Och det föregås av att ordföranden i Träindustriarbetareförbundet har ett telefonväkteri mellan kl. 17.00 och 18.00. Det är en sak att man då kan raljera genom att tala om att ”peta ihop” ett tal till Bertil Måbrink, som skall vara i Edsbyn i kväll. Jag beklagar att arbetsmarknadsministern lägger upp debatten på detta demagogiska sätt och springer undan den konkreta fråga som jag ställde till honom. Jag undrade alltså om arbetsmarknadsministern kan ge ett besked till dem som lyssnar på lokalradion och till deltagarna i kvällens arrangemang i Edsbyn. Vad har arbetsmarknadsministern att erbjuda i stället, om arbetsmarknadsministern inte är beredd att öka bostadsbyggandet? Att bostadsbyggandet har betydelse för träoch snickeriindustrin kan vi ju vara överens om. Minskar bostadsbyggandet, medför det svårigheter inom denna bransch. Arbetsmarknadsministern har svarat att han inte är beredd att öka bostadsbyggandet. Vissa åtgärder kunde han eventuellt vidta längre fram.

Jag skall inte tvista mer om detta, men jag förde faktiskt fram denna fråga seriöst. Jag ”petar” dessutom inte ihop mina tal. Det må så vara att arbetsmarknadsministern gör det, när han eventuellt skriver tal. Däremot tror jag inte att arbetsmarknadsministerns talskrivare ”petar ihop” talen. Jag tror att de försöker göra det mycket seriöst. Så om jag någon gång skulle ha behov av hjälp, skall jag vända mig till dem. Sedan till frågan om utlandsetableringarna. Jag tog upp Sandvik. Då sade arbetsmarknadsministern ungefär följande: Just den politik som vi för gör att företagen plockar hem sina utlandsetableringar därför att det nu är vinstgivande att ha produktionen hemma i Sverige. Får jag då fråga arbetsmarknadsministern vad det kan bero på att kapitalexporten fördubblades under 1981. Från att under flera år konstant har legat på 3,5 miljarder per år steg den under 1981 till 6,5 miljarder. Vad kan det bero på? Det stämmer ju inte med vad Ingemar Eliasson sade före pausen. Kan jag få en förklaring? Så bara några ord om lönsamma företag och det resonemang som vi hade om Gästrike-Hammarby. Med vissa justeringar — man kanske måste minska nuvarande 230 anställda till en något lägre siffra — är Gästrike-Hammarby lönsamt från samhällsekonomisk synpunkt. Det är ett faktum. Det var därför jag frågade hur ett bevarande av den industrin kan belasta statsbudgeten eller innebära statliga subventioner. Det måste vara tvärtom. Om den läggs ned, kommer det att belasta statsbudgeten.

Herr talman! Sverige är ett avlångt land — och Norrbotten finns i dess utkant. Det är ett konstaterande som man kan göra, inte bara i geografisk bemärkelse utan också i politisk. Just nu upplever vi visserligen en tid då Norrbottenfrågan har blivit något slags test på myndigheters och politikers insikter om regionalpolitiken — såsom den har förts och såsom den i framtiden måste föras. Men i grunden har ingenting förändrats. Länet kännetecknas alltjämt av ett ensidigt beroende av få och stora råvaruproducerande näringar och av industrier med låg förädlingsgrad på sina produkter. Från Norrbotten går nu, liksom i långa tider hitintills, mängder av elström, skogsråvaror, järnmalm och arbetskraft. En liten del av detta kommer tillbaka. Men det sker antingen under knot eller också — som i arbetsmarknadsministerns till mig adresserade rader i det här interpellationssvaret — med hänvisning till alla de miljardinsatser som har gjorts. Det händer också att dessa hänvisningar följs av så många utropstecken att Norrbotten oegentligt har kommit att framstå som en tärande del inom den svenska ekonomin. Ändå har jag sett uppgifter — publicerade under fjolåret — som visar, att medan industristödet till län i Mellansverige uppgick till 3 000 kr. per invånare så var motsvarande summa för Norrbotten 300 kr. Men låt oss stanna vid det här med miljardinsatserna. Jag är inte så småaktig att jag inte kan erkänna att sådana har gjorts. Som sagt: Av det som under årtionden har strömmat från Norrbotten och kommit till användning i hela landets ekonomiska utveckling, för att inte tala om hur de har berikat kapitalägare söderut och utomlands, har en del på senare år betalats tillbaka till länet. Detta har skett, eftersom basnäringarna har sviktat och behövt tillskott för att klara sin existens. Det har också skett genom tidigareläggning av projekt. Norgevägen är ett exempel som har diskuterats långt tidigare än när denna regering fick anledning att ta med den i sina bedömningar. Med detta inför ögonen kan man naturligtvis säga att arbetslösheten skulle ha varit ännu större om dessa insatser inte hade gjorts.

Och utan att gå till historien: Om insatserna i dag stod i proportion till det som Norrbotten ger i bolagsskatter, överpriser på statens transporter, vinsterna på vattenkraften och exporten av välutbildad arbetskraft, ja, då skulle utvecklingen kunna vändas, och det snabbt. Då skulle det inte längre handla om livsuppehållande åtgärder utan om att lägga grunden till en bra framtid. Det här är inte fråga om någon onyanserad regionalism — inte ännu! Men det är nu hög tid att börja radera bort de kännetecken som under hela Norrbottens industriella historia har funnits och ännu i dag finns för en satellitregion. Det är kännetecken som i en ytterligare förlängning kan leda till reaktioner av annat slag än de som hittills har förmärkts. Nöd bryter som bekant lag. Med uppgifter från förre planeringsdirektören i Norrbotten Kjell Öströms skrifter, kan några allmänna regler för vad som gäller för en satellitregion uppställas. För det första: Över en längre tidsperiod har regionen ett nettoutflöde av produktionsfaktorer, vilket bl.a. leder till att invånarna i genomsnitt har lägre inkomster och materiell standard än riksgenomsnittet. För det andra: Ju bättre kontaktmöjligheterna mellan metropolen och dess perifera region är, desto sämre blir den regionala utvecklingen för satelliten. Och tvärtom: En avskärning av kontakten ger relativt sett bättre utveckling för satelliten. Dessa punkter har tillämplighet även internationellt. För Sveriges del kan därutöver tilläggas: Regionalpolitik av svensk typ kan bara i viss utsträckning mildra verkningarna av metropolens utnyttjande av den perifera regionens produktionsfaktorer såsom arbete, naturresurser och kapital. Visst går mönstret att känna igen! Om nu en folkpartistisk arbetsmarknadsminister inte vill gå så långt som till att dra slutsatsen att det krävs en planerad ekonomi för att komma till rätta med missförhållandena, så måste han väl ändå kunna acceptera den beskrivningen. Mönstret finns ju på alla områden. Vattenkraftsutbyggnaden har genom utbudet av billig elkraft gett en snabb industriell expansion i svenskt näringsliv — främst utanför Norrbotten. Genom vattenlagen har visserligen kommuner som berörs av vattenreglering, t.ex. Jokkmokk, fått viss kompensation. Men då skall de 60 å 70 miljoner som har utbetalats jämföras med den sammanlagda vinst på ca 600 miljoner per år som kommer från vattenkraften. Med en rimligare ”återbäring” skulle Jokkmokk verkligen inte behöva vara en av de svårast arbetslöshetsdrabbade kommunerna, vilket så sent som i går kom till uttryck i en kvällstidnings ledarsida, där kommunalrådet i Jokkmokk beskrev den utomordentligt svåra situationen för kommunen. På malmsidan ser vi mönstret i det faktum att staten, när man på sin tid överlät rättigheterna för malmbrytningen till Grängesbergsbolaget, gjorde upp om del vinsten genom höga avgifter på malmfrakterna. Principerna i det gamla avtalet styr faktiskt alltjämt taxesättningen, även om vissa modifieringar har gjorts på senare tid. När staten sedan 1957 köpte ut Grängesbergsbolaget och övertog gruvdriften, använde de privata intressena pengarna från överlåtelsen till att köpa en gruva i Afrika och till att bygga ett rationellt stålverk i Oxelösund. Båda dessa verksamheter blev konkurrenter till den i Norrbotten. När det så gäller stålsidan fick Norrbotten sent omsider ett järnverk, och då var det andra världskriget som gjorde att man behövde produkterna. Sedan gick Norrbottens Järnverk under lång tid på sparlåga, med låg förädlingsgrad och ekonomiska förluster. Stålverk 80-idén kom upp på 1970-talet. Här i riksdagen beslutades det enhälligt 1974 att projektet skulle genomföras. Men mot beslutet stod starka intressen, bl.a. Grängesbergsbolaget. Och så ”spolades” då det som utmålats som räddningen för Norrbotten. I dag förädlas bara en tiondel av den malm som bryts i Norrbotten. Vi importerar mer handelsstål än vi exporterar, och av det stål vi konsumerar importeras ungefär 50 90. Även beträffande skogstillgångarna kan konstateras att förädlingsgraden inom Norrbotten är mycket låg. 8 70 av landets skogsråvara produceras i Norrbotten, men procentsatsen när det gäller saluvärdet för mer förädlade produkter är ungefär 3,6. Länet importerar ungefär hälften av sitt byggmaterial, medan ett genomsnittslän bara importerar 12 76. Här kan man dessutom se mönstret för metropol-satellit-förhållandet inom själva länet. Det mesta timret produceras nämligen i inlandet, medan förädlingen sker vid kusten. Arbetskraften, slutligen: De stora utflyttningarna under vissa perioder är väl kända. De har gjort att företag inte har behövt komma till arbetskraften. Företag söderut har fått väl utbildad arbetskraft, och värdet av det kan väl knappast uppskattas nog. Som sagt: Norrbotten behöver inga subventioner. Men Norrbotten behöver en ordentligt planerad utveckling för att de viktiga basindustrierna skall kunna bevaras och utvecklas — och inte som nu successivt slaktas ned. Länets järnmalmsgruvor har goda utsikter att överleva om de sköts rätt. Med dagens utveckling mot alltmer stränggjutning i stålverken uppstår snart ett behov av järnsvamp eller andra kyltillsatser till stålkonvertrarna. Ser vi frågan i större omfattning vet vi att världen har stort behov av stål. Indonesiens 150 miljoner invånare t.ex. tillverkar 1 miljon ton stål per år, medan Sveriges ca 8 miljoner tillverkar 4,5 miljoner ton och importerar nästan lika mycket. I en planerad utveckling med sikte på Norrbottens framtid måste insatserna riktas mot effektiva satsningar i form av starkt stöd åt basnäringarna. Inte stöd bara för att klara akuta problem utan för att få i gång ett metallurgiskt utvecklingsarbete lika väl som ett arbete för förädling av skogsråvara. Om nu arbetsmarknadsministern inte tycker sig ha skäl, som han återigen säger, att tala om allt som har gjorts kanske ändå dessa aspekter kan föranleda någon kommentar. Uppenbart är ju ändå att de hittills gjorda insatserna inte kan ha haft särskilt stor effekt, eftersom arbetslösheten hela tiden ökar. Det är på något sätt betecknande att statsrådet i sitt svar till mig helt uppehåller sig vid de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Här uppfattar jag tyvärr någonting av den där gamla attityden till Norrbotten, som någonting som måste subventioneras. Länet får, säger statsrådet, ”det ojämförligt största anslaget till beredskapsarbeten”. Hur skulle det kunna vara annorlunda? Nu finns ju inte ens möjlighet att flytta de arbetslösa till någon annan plats i landet. Det har den debatt som hittills förts bekräftat, och det kommer den debatt som återstår att bekräfta. För att nämna bara ett exempel är 25 70 av byggnadsarbetarna i landet arbetslösa.

Mer skall inte göras, konstaterade redan C.-H. Hermansson tidigare i den här debatten. Så är det uppenbarligen. Men jag kan ändå inte låta bli att ställa ytterligare frågor i det avseendet: Är det inte alarmerande att antalet unga arbetslösa i länet motsvarar nära nog en årskull? Bertil Måbrink har åberopat ett liknande faktum för Gävleborgs län. Möter man det problemet enbart med att tala om hur mycket som satsas på beredskapsarbeten? Beredskapsarbeten är i och för sig bra när man har dem, men vi vet att de är begränsade i tiden. Det är väl ändå bekräftat att de insatser som har gjorts inte fått nödvändiga bestående effekter. Det är ju ändå det som det nu äntligen måste börja handla om. Jag har, herr talman, i min interpellation också tagit upp frågan om vilka socialt motiverade insatser statsrådet kan tänka sig. Svaret blir att regeringen har att behandla en framställning från länsstyrelsen. Jag vet det. Det finns såvitt jag vett.o.m. två framställningar — dels en om fortsatt uppföljning av projektet social utvecklingsplanering, dels en om finansiering av aktualiserade sysselsättningsprojekt. Kanske är det så att det som ligger hos regeringen inte diskuteras av regeringens medlemmar. Men nog skulle vi medverka till att föra politiken litet närmare människorna, om vi åtminstone utbytte några funderingar om de saker som behandlats. Jag tycker verkligen, herr statsråd, att projektet social utvecklingsplanering — det projekt som nu alltså ligger på regeringens bord — är värt att diskutera, även under den tid frågan behandlas. Det ligger ett flerårigt, ambitiöst arbete bakom projektet. Det har väckt intresse även utomlands. Och framför allt bekräftar det att det inte saknas uppslag och idéer när det gäller hur Norrbotten skulle kunna vara, om länets förutsättningar togs till vara. Här utgår man från en regions sociala verklighet och från enskilda människors faktiska situation. Det som här har tagits fram får inte fastna i någon utredningskvarn, utan det måste snabbt läggas till grund för en utformning av arbetsmarknadspolitiken. Länets myndigheter och organisationer, lika väl som enskilda, skall ha en möjlighet att påverka det som händer. Med det här unika materialet som grund finns det nu möjlighet att aktivt påverka skeendet, medan tidigare beslut beträffande människor och bygder fattats över huvudet på dem som berörts. Problemen i Norrbotten har från social synpunkt många intressanta sidor. Jag skall inte beröra alla. Men vad betyder t.ex. den ekonomiska och sociala situationen i länet för invånarnas hälsa? Vi vet — Sven Henricsson har tidigare erinrat om det — att Norrbotten delar tätplatsen med Jämtland när det gäller andelen förtidspensionärer. Även i det avseendet uppvisar malmfältskommunerna den mest ogynnsamma utvecklingen. Vi vet också att förtidspensioneringen mer hör samman med arbetslöshet än med sjuklighet. Det handlar alltså om en sjuk arbetsmarknad. Verkningarna för de enskilda mildras genom en strid ström av förtidspensioneringar och vårdinsatser. Men är detta i längden bra för samhället? Självfallet inte. Arbetslöshetens verkningar kan exemplifieras på många sätt. Effekterna på människors hälsa och sociala tillvaro borde vara det som främst uppmärksammades och sattes in i planeringssammanhangen. När norrbottningarna nu med kraft slåss för en utvecklad region och mot arbetslöshet och flyttning, så innebär det även att de slåss för bättre fysisk och psykisk hälsa. Till slut, herr talman, skall jag väl ändå också tacka för svaret.
Herr talman! Om Norrbotten hade uppmärksammats under de goda åren, säger Eivor Marklund, hade saker och ting varit betydligt bättre i dag. Om näringslivet då hade breddats och beroendet av basnäringarna inte hade varit så stort i dag, så skulle arbetslösheten inte vara så omfattande. Nej, det är alldeles sant. Men det lönar ju inte så mycket att önska att man hade gjort saker och ting annorlunda förr. Det är ju precis det här som gör det så tungt i dag — att vi både skall försöka kompensera bortfallet i våra basnäringar, som ju under senare år har genomgått så stora strukturomvandlingar, och samtidigt försöka skapa nya jobb för dem som kommer ut på arbetsmarknaden och bredda näringslivet. Det är ju därför att bakgrunden är denna som vi har måst göra miljardsatsningar i Norrbotten. Jag skulle kunna ta upp talartiden ganska länge med att räkna upp sådana projekt, men både Eivor Marklund och jag vet ju väl om vilka det är. En tredjedel av byggoch anläggningsarbetarna har stundvis varit sysselsatta i särskilda åtgärder, beredskapsarbeten eller tidigarelagda byggen. En femtedel av anslaget för beredskapsarbeten har gått till Norrbotten, därför att läget där har varit så svårt. Det här är inte någon understödstagarmentalitet, utan helt enkelt ett försök att förbättra förutsättningarna för en expansion av näringslivet i Norrbotten som kan ge sysselsättning, varaktig och meningsfull sådan, åt människorna där. Eivor Marklund vet att mycket av dessa pengar har gått till förbättringar av infrastrukturen — vägar och annat — och till investeringar i de stora statliga företagen. Eivor Marklund gjorde därvidlag en jämförelse mellan Sveriges produktion av stål och Indonesiens. Jag vet inte vad Eivor Marklund själv drar för slutsatser av detta. Det är naturligtvis värt en liten fundering, t.ex. när det gäller produktionskostnaderna. Inte menar väl Eivor Marklund att norrbottningarna skulle betalas för stålframställningen som man betalas i Indonesien? Men det är naturligtvis där som konkurrenskraften i första hand kryper fram. Vi svarar med att försöka gå över till mera förädlade produkter, som kan bära ett högre löneläge, och det är just därför vi genomgår en svår strukturomvandling. Jag anser att det är den riktiga vägen att gå, i stället för att backa tillbaka. Vi har under åren gjort en serie insatser för Norrbottens vidkommande, både för att råda bot på de akuta problemen och för att bredda näringslivet. Vi skall ta vara på alla sådana chanser som finns. Jag vill hänvisa till den särskilda servicecentral som inrättats i Gällivare som ett nytt grepp. Jag vill hänvisa till de pengar som faller ut av Vindelälvspaketet, som faktiskt också tillkommer Norrbotten i viss utsträckning, vilket är ett nytt grepp. Vi kommer åter till de här frågorna i den regionalpolitiska propositionen, där vi också kommer att koppla ett nytt grepp, nämligen att sänka de totala lönekostnaderna i de fyra nordligaste kommunerna genom minskningar av arbetsgivaravgifter. Vi hoppas också att det blir ett positivt beslut i riksdagen för ett nytt flygplanssystem och att det skall ge fler nya jobb i Norrbotten. På olika punkter får vi alltså lov att tillvarata Norrbottens intressen, just därför att läget där är så svårt. Inget seriöst förslag skall lämnas oprövat för att komma människorna i Norrbotten till hjälp.
Herr talman! Det är självfallet riktigt att det inte är lönt att gråta över spilld mjölk. Jag har heller inte haft detta i tankarna när jag har försökt att den här gången — jag har ju haft anledning att diskutera Norrbottenproblemen ett antal gånger under de gångna 15 åren — ta greppet med att visa hur det historiskt, åtminstone för en något så när överblickbar tid, har gått till när det gällt att lösa Norrbottenproblemen.

Man kan faktiskt tala om att det har förts en omedveten regionalpolitik, men också en medveten regionalpolitik, som inte har resulterat i det som Norrbotten har haft rätt att kräva. Det har konstaterats av många andra än mig att den medvetna regionalpolitiken har misslyckats med att lösa sysselsättningsproblemen i Norrbotten, för en klart framgångsrik regionalpolitik skulle ju ha betytt att länet nu skulle ha haft ett tillräckligt antal nya sysselsättningstillfällen inom industrin. Förutsättningarna finns ju, och det har inte heller Ingemar Eliasson försökt att bestrida. De största förhoppningarna har under årens lopp knutits till det regionalpolitiska stödet och dess betydelse för industrins investeringar och sysselsättning, men förhoppningarna har inte kunnat infrias. Arbetsmarknadsministern tycker tydligen att det här med Indonesien var ett dåligt exempel. Jag har tagit det bara för att belysa att det som man numera mer eller mindre ofta får höra, att järnmalmsgruvornas och stålindustrins tid är i stort sett förbi, inte kan vara riktigt, eftersom behovet också globalt sett är så stort. Det är naturligtvis lätt gjort att man fastnar i ordklyverier.

Har man det som vägledning, är det inte så konstigt om resultatet blir som det blir. Länsprogram 80 är verkligen ingen skrämselprofetia. Det är en väckarklocka som borde ljuda betydligt högre än den tydligen hittills har gjort i departementen, så att det avsätter resultat i den proposition som är aviserad till den 10 mars. Jag noterade förut att regeringsledamöter inte diskuterar sådant som är under behandling. Ett besked hade annars varit bra. Jag kan inte åberopa att lokalradion just nu speciellt bevakar dessa frågor, men jag vet att det också i Norrbotten finns intresse för vilka besked som skall komma fram av den här diskussionen. Det skriftliga svaret gav ju inga besked, och såvitt jag kunde höra gjorde inte det muntliga det heller.

Herr talman! Först får jag tacka arbetsmarknadsministern för ett interpellationssvar som den här gången är något mer än det kollektiva summariska svar som vi fick den 6 november i fjol. Den här gången har vi fått åtminstone litet besked för varje län som berörs. Vad det gäller de stora övergripande frågorna tänker jag inte ge mig in på dem, utan hänvisar till den debatt som fördes mellan C.-H. Hermansson och arbetsmarknadsministern. Inledningsvis konstaterar jag att arbetsmarknadsministern, i sitt svar till Alexander Chrisopoulos, deklarerar att de mål som lades fast för arbetsmarknadspolitikens roll redan på 1960-talet alltjämt kvarstår, som det står i svaret. Om dessa mål sålunda kvarstår också i dag — ja, då gäller det att försöka leva upp till dem. Skillnaden i dag är att de tillgängliga resurserna blivit mindre och att problemet med arbetslöshet nu är större än någon gång sedan den stora världskrisen på 1930-talet. Generellt anser jag att målet i fråga om välfärdsfördelningen, som ju enligt arbetsmarknadsministern alltjämt skall ligga fast, måste förplikta regeringen till att föra en politik som inte lastar över krisens och arbetslöshetens börda på dem som förlorar sina arbeten. De som ställs utan arbete har nog med den mentala börda sysslolösheten i sig innebär. Den ekonomiska bördan bör fördelas någorlunda rättvist på alla i samhället i förhållande till vars och ens ekonomiska bärkraft. Att krisens och arbetslöshetens börda skall lastas på de svagaste anser jag helt oacceptabelt. Ändå har det knappast undgått någon att så har skett. Om jag sedan går över till arbetsmarknadsministerns svar på mina frågor, så finner jag där få konkreta besked. Som jag framhållit i min interpellation finns det säkerligen en tendens hos iakttagare utanför Örebro län att betrakta detta centralt belägna län som rätt problemfritt. Så är emellertid inte alls fallet. I detta geografiskt lilla län, som innehåller såväl skogssom mellanoch slättbygd, finns samlade alla de problem som dessa olika typer av bygder har. Det finns därför all anledning att beakta de problem med näringsliv och sysselsättning som faktiskt finns i Örebro län. I svaret sägs att de arbetsmarknadspolitiska insatserna i länet kommer att öka. Nya kurser kommer att starta inom AMS-utbildningen, sägs det. Jag är inte så övertygad om att det verkligen blir så. Mellan 1700 och 1800 arbetslösa går i dag på beredskapsarbeten i länet. Det är mellan 1 000 och 1100 mer än för ett år sedan. Det är givetvis en betydande höjning av insatsen jämfört med tidigare förhållande men har bara kunnat få den Nr 80 effekten att främst ungdomsarbetslösheten inte ökat. Den 30 april och den 31 Måndagen den maj i år löper dessa beredskapsarbeten ut, samtidigt som de anvisade 15 februari 1982 anslagen också är förbrukade. Då har man förbrukat 86 milj.kr. Länsarbetsnämnden har begärt ytterligare 5 milj.kr., och frågan är om den har utsikt att alls få mera pengar. I svaret nämns möjligheten att ge ungdomar beredskapsarbeten inom näringslivet. Denna verksamhet har knappast kommit i gång ännu, och det är ovisst om det finns intresse ute i näringslivet för att realisera den. I svaret till Bertil Måbrink sägs att regeringen för någon vecka sedan lagt ut industribeställningar på 40 milj.kr. I svaret till mig anges att Örebro län fått del av dessa beställningar. Min fråga är: Hur stort belopp har vi fått till Örebro län, och till vilken bransch har dessa beställningar gått? Vad sedan gäller min fråga om utlokalisering av statlig verksamhet till Örebro län så hänvisar arbetsmarknadsministern till den regionalpolitiska proposition som snart skall läggas fram. Jag får väl godta att det inte avslöjas något i förväg om denna propositions innehåll men vill framhålla några saker. Dras SCB:s verksamhet ned totalt, anser jag att neddragningen inte skall få drabba den del som är utlokaliserad till Örebro. Den har ju flyttats ut dit just för att ge sysselsättningstillfällen. Om det i framtiden blir en utvidgning av verksamheten, bör den tillföras Örebro. Vad sedan gäller utlokaliseringen av det nya energiverket, är det många kommuner som är ute efter det — 18 tror jag. Jag vill bara i detta sammanhang ha sagt att Örebro borde vara en från flera synpunkter lämplig lokalisering, om förläggningen sker utanför Stockholm. Som svar på mina frågor om I 3 och om sysselsättningen vid försvarsmaterielindustrin så ser arbetsmarknadsministern inte att staten här har något större ansvar än för vilken annan neddragning i sysselsättningen som helst. Jagärinte överens med honom på den punkten. Jag menar att för dem som är sysselsatta direkt av staten eller vilkas arbeten är helt beroende av statliga beslut måste staten ha ett särskilt ansvar. Vad sedan gäller planering för ökad civil produktion inom krigsmaterielindustrin meddelar arbetsmarknadsministern att den tillsatta utredningsmannen kommer att avlämna rapport till regeringen redan innevarande månad. Det är ett av de få konkreta besked som finns i svaret till mig. Från vpk har vi under en följd av år påyrkat en sådan planering, och under senare år har det visats ökad förståelse för detta vårt krav på övergång till mer civil produktion. Jag uttrycker redan nu förhoppningen att utredningsförslagen här går i den riktning som vi har krävt. Inom Bofors exempelvis, där man för bara några år sedan hade en utveckling mot ökad civil produktion, har vinden vänt; där har den civila produktionen krympt kraftigt och den militära delen relativt sett ökat. Jag vill slutligen påminna om att Örebro län i januari i år enligt länsarbetsnämnden hade 5 560 arbetslösa. Det är ett 1 630 fler än för ett år sedan trots 1 040 nya beredskapsarbeten under samma tid. Jag tror inte att Sv det går att lösa dessa problem med bara en påspädning av beredskapsarbeten, utan det måste också till stimulans av den ordinarie arbetsmarknaden. Här borde igångsättande av byggverksamhet kunna verka som motor. Statligt och kommunalt byggande borde kunna tidigareläggas som en stimulans. Det framhålls också med kraft av länsarbetsnämnden. Man menar också att får vi nästan stopp i byggverksamheten under lång tid riskerar vi att vi inte har några kunniga byggnadsarbetare att sätta in, när konjunkturerna kanske någon gång vänder. Mina följdfrågor är: Kan Örebro län påräkna tidigarelagt statligt eller kommunalt byggande, som har angivits i det lämnade svaret exempelvis beträffande Östergötland? Blir det nya pengar till beredskapsarbeten när pengarna är slut i april och maj? Det är ju ett litet glapp då till nästa budgetår. Vart har de utlagda statliga beställningar som gjorts nyligen gått, och finns det chans till fler?